Herr talman! Järnvägarnas betydelse för det industriella samhällets framväxt kan inte överskattas. Genom järnvägen knöts landsändar samman. För den expanderande industrin kring sekelskiftet var järnvägens transport av råvaror och färdigprodukter en förutsättning. Även industrins behov av arbetskraft kunde tillgodoses genom att järnvägen möjliggjorde en större rörlighet bland befolkningen. Under de senaste årtiondena har järnvägarna förlorat sin roll som det enda transportsystemet av betydelse. Bilen och flyget har övertagit stora volymer av både personoch godsbefordran. Detta innebär inte att järnvägarnas roll är överspelad. Järnvägarna har fortfarande en mycket väsentlig uppgift att fylla för både personoch godstransporter. Järnvägens fördelar framför andra transportsätt är bl.a. att den är miljövänlig och energisnål i förhållande till transporterade mängder, fördelar som har kommit att bli alltmer uppenbara mot bakgrund av våra miljöoch energiproblem. En del av SJ:s nuvarande svårigheter kan enligt vår uppfattning tillskrivas det förhållandet att SJ länge har varit ett mycket konservativt skött företag med uppenbara brister i sin långsiktiga planering. Det har ofta saknats den nödvändiga framtidstron inom företaget, vilket medfört att underhåll och investeringar har blivit eftersatta. Problemen har därför stundtals blivit självgenererande. Dålig standard har medfört minskat utnyttjande, vilket i sin tur orsakat ytterligare ekonomiska svårigheter. Detta framgår bl.a. om man studerar underhållet av banorna. Härvidlag finns det i dag uppenbara brister som indirekt försvårar konkurrensen gentemot andra trafikmedel. Ett ofta omvittnat problem, särskilt i glesbygd, där beroendet av järnvägen är särskilt stort, är dålig tidtabellsanpassning, vilket leder till att resenärer tvingas välja andra färdsätt framför järnvägen. Med hänsyn till SJ:s betydelse i dag och i framtiden var det stora förväntningar som ställdes på regeringens järnvägsproposition. Det är med beklagande som vi konstaterar att dessa förväntningar inte är infriade. Det är i stället en dyster bild av SJ:s framtid som tecknas i propositionen. Utsikterna att uppnå lönsamhet för SJ förefaller att vara utomordentligt små. Trots den finansiella rekonstruktion som nu föreslås i propositionen, och som senast 1983 föregicks av en liknande, saknas förutsättningar för att SJ skall kunna uppnå lönsamhet. Våren 1983 avlastade riksdagen SJ kostnader med ca 700 milj.kr. Ett för 1983/84 med de tre föregående åren jämförbart resultat ger alltså en förlust på nästan 1000 milj.kr. Även för budgetåren 1984 86 är prognoserna negativa. Trots 1983 års avlastning beräknas förlusten kommande budgetår bli nästan 900 milj.kr. — detta oberoende av det ersättningsberättigade bannätet, för vilket SJ erhåller full ersättning för kostnaderna. Det är mot denna bakgrund svårt att förstå varpå regeringen grundar den optimism om SJ:s framtid som framskymtar på olika håll i propositionen om riktlinjer för järnvägspolitiken. Propositionens förslag ger måhända viss respittid, men inom några år kommer det att bli nödvändigt med nya finansiella rekonstruktioner. Folkpartiet fann därför vid sin behandling av propositionen att förslagen som regeringen presenterade var alltför ofullständiga för att ge lösningar på SJ:s långsiktiga ekonomiska problem. För att järnvägstrafik skall kunna bedrivas med rimlig ekonomisk lönsamhet krävs ett stort trafikunderlag. Typiskt sett finns ett sådant på långa och medellånga avstånd och på kortare avstånd i stora städer. Sveriges geografi och befolkningsstruktur medför mot denna bakgrund att en stor del av bannätet inte har förutsättningar att bli lönsam. För att trafiken skall kunna bedrivas krävs det att den subventioneras av staten. Så sker det på det s.k. ersättningsberättigade bannätet. Det framgår emellertid av propositionen att inte heller det s.k. affärsbanenätet, där 90 76 av persontrafiken äger rum, kan bära sina kostnader. Detta sistnämnda förhållande bidrar ytterligare till farhågor för SJ:s framtid. Utifrån det faktum att en betydande del av det nuvarande järnvägsnätet inte är företagsekonomiskt försvarbar att fortsätta att driva yrkade folkpartiet i sin motion att en noggrann analys skall göras av motiven till en fortsatt järnvägstrafik i nuvarande omfattning. Härvid vore en redovisning över åtgärder som på sikt kan göra trafiken lönsam på dessa delar av järnvägsnätet av stort värde. Det är förvånande att den inte har gjorts i propositionen. Av regionaloch miljöpolitiska samt trafiksäkerhetsmässiga skäl kan det vara motiverat att driva också olönsamma järnvägar. Men innan sådana ställningstaganden görs måste det finnas ett tillfredsställande underlag som belyser alternativa trafikslag och bl.a. de samhällsekonomiska konsekvenserna av dessa. Även detta har folkpartiet efterlyst i sin motion. För att långsiktigt bedöma den framtida järnvägsstrukturen i Sverige och för att ge riksdagen en uppfattning om vilka subventioner som kommer att bli aktuella för fortsatt järnvägsdrift i nuvarande omfattning måste vidare ingående studier göras av skilda trafikslags alternativa samhällskostnader. En sådan redovisning är angelägen oavsett de kortsiktiga ställningstaganden som är aktuella med anledning av den föreliggande propositionen. I detta sammanhang bör också en utvärdering göras av konsekvenserna av 1979 års trafikpolitiska beslut och därvid särskilt effekterna av den prioritering som gjorts av järnvägen som stommen i personoch godstrafiken. Det finns ett antal ytterligare brister i propositionen vilka enligt vår uppfattning måste bli föremål för en närmare belysning innan riksdagen fattar beslut och framöver binder sig för stora kostnadsåtaganden. Det är bl.a. uppenbart att SJ måste arbeta med mer realistiska investeringskalkyler. Svagheten i dessa har påtalats under lång tid, men utvecklingen tycks ha varit utomordentligt blygsam vad gäller kalkyltekniken. Lönsamheten i snabbtågen, som i och för sig är en bra investering, har ifrågasatts från olika håll. Innan man binder sig för dessa investeringar borde ytterligare prövning ske. Erfarenheterna av liknande satsningar i andra länder bör kunna utnyttjas i detta sammanhang. Den av regeringen föreslagna tekniken att övergå från avskrivningar på nyanskaffningsvärden till avskrivningar på historiska anskaffningsvärden innebär att avskrivningarna blir lägre, samtidigt som räntebördan stiger. Någon analys av de långsiktiga effekterna av denna omläggning har inte gjorts. Såvitt vi förstår innebär den endast att redovisningstekniken ändras — de verkliga kostnaderna eller intäkterna påverkas inte. Att detta skulle lösa några verkliga problem förefaller mycket osannolikt. I avvaktan på en närmare analys finns ingen anledning att ändra gällande redovisningsprinciper. Folkpartiet har vid upprepade tillfällen krävt att staten skall ta ett betydligt större ansvar för järnvägens infrastrukturkostnader än vad som nu är fallet. Det nu framlagda förslaget om en ny investeringsmodell för SJ är ett steg i den riktningen. Genom delning av investeringsanslaget i tre delar, där bansidans infrastruktur behandlas skilt från trafikföretagsdelen av SJ, får vi en början till en s.k. vägtrafikmodell för SJ.

Det torde vara ofrånkomligt att en fullvärdig s.k. vägtrafikmodell inom några år måste skapas för att SJ över huvud taget skall kunna leva upp till de ekonomiska mål som statsmakterna fastlagt för SJ, vilka mål det för närvarande inte finns anledning att förändra. Vi avvisar emellertid förslaget att SJ ”betalar” för utnyttjandet av infrastrukturen genom att leverera in avskrivningar och ränta på det kapital som ställs till förfogande över statsbudgeten. I stället bör SJ betala för infrastrukturen i proportion till utnyttjandet. En sådan finansieringsmodell underlättar också möjligheterna för från SJ fristående transportföretag att utnyttja räls och övrig infrastruktur. Detta bedömer vi vara av särskilt intresse för transportörer av stora godsmängder. Genom att upplåta nuvarande anläggningar till fristående företag kan också SJ-monopolet brytas. Den konkurrens som därvid kan uppstå torde i högre grad vara stimulerande för effektiviteten och lönsamheten i SJ än flera av de åtgärder regeringen föreslår. För att förbättra samordningen mellan olika trafikmedel behöver många olika insatser göras. De regionala samrådsgrupper som skall skapas mellan SJ och länstrafikbolagen har därvid viktiga uppgifter för att samordna turlistor, taxor och information. Men det räcker inte med det. Minst lika viktigt är att skapa väl fungerande trafikcentra i de större orterna. Alltför ofta uppförs skilda anläggningar för olika trafikmedel. För smidiga övergångar mellan tåg och buss bör t.ex. busstationerna ligga nära intill järnvägsstationerna. I många fall borde t.o.m. perrongövergångar kunna ordnas mellan tåg, buss och taxi. Då många större orter behöver rusta upp järnvägsstationer och andra trafikterminaler, bör nya grepp tas för att skapa moderna och rationella trafikcentra, där tåg-, bussoch taxitrafiken och annan service är väl samordnad. De nya greppen kan speciellt gälla finansieringsoch ägandeformerna för dessa trafikcentra. Den modell som valts för den kommande Vasaterminalen i Stockholm visar hur nya ägaroch finansieringsformer löst tidigare svåra problem för trafikföretag att uppföra nya anläggningar för kollektivtrafiken. SJ bör därför vara positivt till nya ägarformer vid uppförande av moderna trafikcentra. Kommunerna måste i sin tur i sin stadsplanering ta ett ökat ansvar och engagemang för att skapa dessa nya och välbehövliga trafikcentra vid järnvägsstationerna. I detta sammanhang bör också prövas en utförsäljning av SJ:s stationshus, t.ex. Utskottet föreslår att ett särskilt förvaltningsbolag bildas för att bättre samordna verksamheten mellan SJ och dotterbolagen. Detta är ett försök att bringa ordning i den mycket komplicerade koncernorganisation som SJ i dag utgör. Vi anser inte att detta är tillräckligt. I syfte att koncentrera SJ:s verksamhet kring järnvägstrafiken bör en rad dotterbolag som inte har naturlig koppling till denna försäljas. Herr talman! Med anledning av vad jag här har anfört yrkar jag bifall till reservationerna 4, 5, 6, 17, 22, 33, 35 och 38.

Herr talman! I den nu behandlade propositionen och i betänkandet talas mycket och ofta om att SJ måste bli bättre; mera konkurrensinriktat, marknadsinriktat, kundanpassat och allt vad som nu kan ingå i den kommersiella vokabulären. Man betonar den företagsekonomiska lönsamheten. Men lönsamhet beror av en rad faktorer, t.ex. taxor, bokföringsregler, investeringsvolym, investeringsinriktning och trafikpolitik. Här kan det passa bra att helt kort påminna om den trafikpolitik som har förts under decennier. Denna trafikpolitik kännetecknas just av att regeringarna krävt företagsekonomisk lönsamhet av SJ, och SJ:s ledning har självfallet försökt leva upp till kravet. Bl.a. har personalantalet trots allt skurits ned med 30 96 eller med 16 200 personer de senaste 20 åren. Följden har blivit nedläggningar av bandelar och trafik, indragning av stationer, försämrad service i många fall och ävenså höjda taxor. Som vi påpekat i motion 2890 räddade järnvägen under det andra världskrigets avspärrningsår landets primära transportbehov och klarade t.ex. med små medel stora delar av landets viktiga bränslebas genom vedtransporter. Under samma period försummades investeringar och förnyelse av en hårt nedsliten bana och övrig utrustning. I en tid då bilismen stormade fram och möttes av välvilja också av politikerna, som ett verkligt bevis på välfärd och framsteg, sattes järnvägen på sparlåga vad gällde driftskostnadssänkande investeringar i exempelvis teknisk utrustning. 1963 års trafikpolitiska beslut skärpte till lönsamhetskravet ytterligare genom formuleringen att varje trafikgren skall bära sina egna kostnader. Detta beslut fattades av riksdagen då marknadsekonomins ideologi förra gången stod högt i kurs i vårt land. Ju mer konkurrens, desto mer tillfredsställande transportstandard — det var tanken. Vi bör minnas att en ganska kraftig opinion mot följderna av denna politik tvingade fram en ny utredning och ett nytt trafikpolitiskt beslut år 1979 — ett beslut som trots en viss brist på åtgärder ändå starkt betonade det samhällsekonomiska synsättet på trafiken. I moderaternas och folkpartiets motioner och reservationer i samband med dagens debatt återfinns nu kravet på ett upprivande av 1979 års trafikbeslut och en återgång till 1963 års principer, som kännetecknas av marknadsekonomi och konkurrens. Man vill dessutom privatisera SJ som ett bolag. När vpk i reservation 3 föreslår en alternativ skrivning vad gäller riktlinjer för järnvägspolitiken, är detta ett uttryck för vår vilja att klarare markera den samhällsekonomiska syn som arbetarrörelsen traditionellt företräder på trafikpolitikens område. Propositionens skrivning innebär nämligen en rad eftergifter för den inskränkta konkurrensoch marknadsekonomiska filosofi som, om än mer utpräglat, återfinns i borgerligt-liberal ideologi och även uttrycks i reservationerna 1, 2 och 4 från moderater och folkpartister.

Vi får inte riskera att områden med ett svagt trafikunderlag kommer på undantag. Även på trafiksektorn i samhället måste solidariteten gälla folkets grundläggande behov. I konsekvens med denna grundsyn har vpk motarbetat nedläggningen av många småbanor som, med offensiva åtgärder, bättre tidtabellsanpassning, smidigare taxor och framtagning av en lättare motorvagn redan tidigare, skulle ha kunnat leva kvar. Ingen som läser moderaternas reservationer, t.ex. reservationerna 1 och 23, kan ta miste på att ett regeringsskifte skulle innebära fortsatta järnvägsnedläggningar. Här kommer min fråga till Rune Torwald, som också kommenterade detta: Hur kommer det att gå med ett samarbete i en borgerlig regering när det gäller trafikpolitiken? Vem skall bestämma — Rune Torwalds parti eller Rolf Clarksons parti moderaterna? Det är frågan, och det är en viktig fråga. Detta bestämmer nämligen om det blir fortsatta åtgärder för järnvägsnedläggningar eller om vi får en mer -— tillåt mig en liten vits — moderat nedläggningspolitik med centerns märke. Om några dagar — den 1 juni — kommer jag att vara med på ett möte där folk samlas för att markera sin protest mot att persontrafiken upphör på järnvägslinjen Forsmo-Hoting. Sista tåget går — för den här gången. Men folk samlas i protest, och kampen går vidare för att persontågstrafiken skall återupptas även på denna bana. När jag ändå talar om regeringsfrågor och trafikpolitik: Hur blir det om vi får se ett valresultat med ett fortsatt regeringsinnehav på basen av s och vpk? Vpk anser för sin del att en regering för att den skall få partiets stöd skall omfatta också en bättre järnvägspolitik och ett slut på samarbetet mellan s och moderaterna när det gäller järnvägsnedläggningar. Man får verkligen hoppas att socialdemokraterna äntligen säger ifrån och slutar med det för järnvägstrafikens fortbestånd förödande nedläggningssamarbetet med moderaterna. Då regeringen nu föreslår att några hotade bandelar skall tillföras riksnätet, ser vi detta som en framgång för en stridbar opinion. I ett antal reservationer har vpk tagit ställning mot nedläggningsivrandet, som ofta innebär regionalpolitiska slag mot länen och kommunerna. Även om vpk utvecklar kritik, ser vi också positivt på flera av de förslag som framläggs i proposition 1984/85:114. Vi kan inte instämma i den pessimism och veklagan som jag tycker att de borgerliga talarna — i varje fall de från moderaterna och folkpartiet — har givit uttryck för i sina anföranden. De nya ansatser som finns i den s.k. vägtrafikmodellen, dvs. tanken att järnvägstrafiken skall ha samma förutsättningar som vägtrafiken, har vårt gillande även om vi anser att de föreslagna lättnaderna i avskrivningsregler för bannätet måste fullföljas konsekvent i form av samma typ av direktavskrivning som gäller för vägnätets infrastruktur. Vi noterar också förslaget att övergå till avskrivning på det historiska värdet i stället för nuvärdet — en ordning som vpk tidigare föreslagit. Det är bra att man tagit upp frågan om att försöka utveckla kombitrafiken och industrispårsverksamheten. På dessa områden förordar vi i reservationerna 18 och 20 mer bestämda och längre gående åtgärder. Kombitrafikens idé är i grunden idén om att så långt möjligt föra över den tunga långväga landsvägstrafiken till järnväg, vilket är till fördel för såväl vägekonomi som miljöoch energihushållning. Här finns också en viktig beredskapsoch sårbarhetsaspekt. Enbart lagring av olja för beredskapsändamål och transporter innebär stora kostnader. Det är ett välbekant faktum att prognoserna pekar på ett växande transportbehov fram till sekelskiftet. En låt-gå-politik på området innebär att lastbilstrafikens andel kommer att öka på järnvägens bekostnad. En svällande tung långtradartrafik ökar dramatiskt trycket på landets vägnät med enorma vägkostnadsökningar som följd. Härtill kommer ytterligare påfrestningar på miljön med växande luftföroreningar med försurning av skogarna som en konsekvens. I sammanhanget bör framhållas att i samband med åtgärdsprogrammet mot försurning har naturvårdsverket framhållit att en överföring av samtliga landsvägstransporter över 200 kilometer till järnväg skulle minska kväveoxidutsläppen med 16 000 ton per år. Inom parentes kan nämnas att varje procents ökning av biltrafiken innebär 1 500-2 000 ton per år i ökade kväveoxidutsläpp. Målsättningen då det gäller programmet för minskad försurning måste innebära en omläggning till mera järnvägstrafik, en trafikform som även med avseende på minskad olycksfallsfrekvens har klara fördelar för samhället. Ur energihushållningssynpunkt innebär det faktum att energiåtgången vid frakt av ett ton gods på landsväg är åtta gånger större än på järnväg också ett argument för mera järnvägstransport. Att sedan landsvägstrafiken förbrukar en tredjedel av landets oljeimport förstärker ytterligare detta argument. Som framgår av reservation 20 anser vpk att riksdagen redan nu bör utreda och förbereda en mera konsekvent övergång till ett system med regler för räjongbegränsning av långväga lastbilstrafik, varigenom lastbilstransport i princip skall ske endast på kortare avstånd. Ett sådant system kan kopplas till andra åtgärder, t.ex. en mera korrekt beskattning av den tunga långväga lastbilstrafiken. Exempel på andra åtgärder är en förbättring av de allmänna arbetsvillkoren för bilpersonalen, som i dag enligt styrkta utredningar arbetar under arbetsmiljövillkor som är bland de hårdaste som förekommer och som har svåra arbetsförhållanden över huvud taget med mycket arbete på övertid och obekväm arbetstid. Lagöverträdelser, överlaster och en klar överetablering är förhållanden ägnade att snedvrida konkurrensen och försämra SJ:s möjligheter. Vpk:s reservation nr 18 gäller industrispår. Där kritiseras regeringsförslaget att koppla finansiering och byggande av industrispår till arbetslösheten i ett område. Bristen på fasta regler för huvudmannaskap, finansieringsformer och statsbidrag m.m. är påfallande när det gäller industrispår. Här borde fasta bestämmelser skapas, särskilt vad gäller statsbidrag, som kan utgå på samma sätt som inom vägbyggandet, där regler finns för alla former av vägar. Exemplet industrijärnvägen Örnsköldsvik-Husum aktualiserar för övrigt definitionsfrågan. Var går exempelvis gränsen mellan en järnväg i vanlig mening och ett industrispår? Det är ställt utom allt tvivel att byggandet av järnvägen Örnsköldsvik-Husum är ett offensivt grepp som i ett slag effektiviserar systemet för transport av råvaror och färdigvaror till och från ett av Europas största cellulosakombinat och dessutom åstadkommer den marknadsanpassning som det talas så mycket om inte minst i detta järnvägsbetänkande. Herr talman! När det gäller den föreslagna investeringsvolymen kan man slå fast att regeringsförslaget innebär en betydande nedskärning reellt sett. Man frångår den planeringsram som angavs i 1980 års strukturplan, där den genomsnittliga ökningstakten för SJ:s totala investeringar efter femårsperioden 1981 86 angavs till 596 per år i reala termer. Det måste framhållas att SJ för 1985 84:40 en nedskärning skedde med 200 milj.kr. i förhål lande till strukturplanen, vilken som bekant förutsätter hänsyn till prisnivåförändringarna. Nu ser vi, herr talman, klart ett par tendenser i investeringspolitiken: dels den fortgående åtstramningen, dels en prioritering av vissa eftersläpande problemområden. Genom mångåriga försummelser finns nu betydande eftersläpande investeringsbehov för att skapa ökad spårkapacitet i storstadsregionerna och för att söka eliminera andra försummelser som skapat flaskhalsar, t.ex. i utlandstrafiken över Öresund, som medfört krav på storsatsning för ökade barngårdsresurser i Helsingborg. En rad angelägna investeringsobjekt, bl.a. på norra stambanan, i Vännäs-Långsele-regionen, på västkusten liksom på inlandsbanan, skjuts på framtiden. Stora eftersläpande behov finns när det gäller kraftförsörjningssystemet osv. Allt detta innebär att SJ snarare får ägna sig åt ett slags ”uppehållande försvar” än åt offensiva framtidsinvesteringar som samtidigt kan skapa nya jobb. Tendensen är nu också att göra investeringarna beroende av arbetsmarknadspolitiska s.k. paket. SJ skall fungera som en sysselsättningsoch budgetregulator. Detta framkommer helt klart då man anser att 20 96 av investeringsverksamheten beräknas bero av AMS-medel samtidigt som AMS resurser skärs ner. Vpk anser att det finns goda skäl för en höjning av investeringsanslaget vad gäller infrastrukturen med 100 milj.kr., som vi föreslår i reservation 41. När jag ändå kommenterar anslaget vill jag yrka bifall till reservation 47. Där berörs anslaget till rabatter för studerande och pensionärer. Regeringen är inne på en åtstramning när det gäller dessa rabatter. Vi kan inte acceptera detta. Erfarenheten visar att försämringar i rabattvillkoren för studerande och pensionärer påverkar SJ:s resandeunderlag negativt. Vi föreslår därför att SJ skall få den ökning med 15 milj.kr. som SJ begär för en anpassning till prisutvecklingen. Min fråga är nu: Är socialdemokraterna och de borgerliga överens om att försämra för dessa svaga grupper? Regeringen vill upphäva ett par förordningar som gäller för olönsamma järnvägslinjer. Den ena avser skyldigheten för SJ att ta emot gods för transport på dessa linjer, den andra avser rätten för kommun att, då SJ vill dra in en järnvägsstation, överklaga detta förslag till regeringen. Enligt vår mening finns det grundad anledning att tills vidare ha kvar båda dessa bestämmelser. Innan något tryggt alternativ finns bör man kunna fordra att järnvägen är skyldig att ta emot gods på dessa banor, som ofta är glesbygdsbanor. Likaledes bör en kommun ha kvar möjligheten att få ett ord med i laget då nedläggning av en station är aktuell. Särskilt gäller detta mot bakgrund av pågående rikssatsning på turismen. I betänkandet talas om att frågan — som jag här har berört — kan lösas i de tänkta samordningsorganen mellan SJ och länstrafiken. Tyvärr blir dessa organ mer eller mindre frivilliga, då utskottet nu tycks gå emot vpk:s förslag att göra dessa organ för samordning obligatoriska i lag. Vi bevakar frågan och återkommer. Det måste äntligen bli ordning på och smidighet i anpassningen mellan fjärrtrafik och lokaltrafik. Till slut, herr talman! Alla som har följt med Svenska arbetsgivareför eningens och Industriförbundets kampanj mot den offentliga eller gemensamma sektorn kan se att de borgerliga — främst moderater och folkpartister — i järnvägspolitiken utgör ett eko av denna kampanj. Vpk vill försvara den gemensamma sektorn mot angrepp från försämrare och privatiseringsivrare. När vi — bl.a. i reservation 34 om koncernstrategi och förvaltningsbolag — yrkar avslag på regeringsförslaget och förordar en ny utredning, betonar vi särskilt frågan om ett verkligt inflytande för de anställda i en ny ledningsorganisation. Det finns en motståndarkliché, enligt vilken vi kommunister vill att ”staten skall bestämma allt”. Jag erinrar om att Rolf Clarkson i sitt inlägg talade om statlig styrning av vpk-modell. Detta är fel. Som socialister är vi inte alls beredda att i alla stycken okritiskt försvara allt vad statsmakt heter. De som länge haft en statlig arbetsgivare vet att företaget ofta domineras av en hög — jag höll på att säga högerstyrd, men det hade kanske också blivit rätt — toppstyrd byråkrati, som dessutom tar efter de värsta storföretagens fasoner. Men lösningen är inte koncernoch bolagsform, som regeringen föreslår, eller den privatisering som borgerliga partier vill genomföra. Här finns också vpk:s alternativ, som innebär att de inneboende krafter och hela den kapacitet av kunnande och erfarenhet som representeras av de anställda, på ett riktigt sätt via utbildning och samarbete kanaliseras in i ett engagemang och ett ansvar för företagets skötsel. Som det nu är slösar man bort kreativitet, framåtanda och idéer i ett system där individen glöms bort. Ett sådant alternativ och en sådan linje som vi föreslår står i samklang med socialismens ideologiska rötter och vill göra rent hus med förmyndarbyråkrati, som har sina rötter i borgerlighetens ideologi. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till samtliga vpk-reservationer i anslutning till betänkande 1984/85:22 från trafikutskottet.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

Jag avser inledningsvis att något redovisa utskottsmajoritetens syn på de tre grundpelarna i propositionen, nämligen det ändrade kostnadsansvaret för SJ, vägtrafikmodellen och koncernstrategin för SJ och därefter gå över till att något kommentera en del av de reservationer som är fogade till betänkandet. För att börja med kostnadsansvaret vill jag säga att värdet med det i första hand är att staten tar ett ökat ansvar för infrastrukturkostnaderna. Det är en logisk följd av de grundläggande serviceoch standardmålen i järnvägstrafiken. I ett sådant läge måste statsmakterna ändra de ekonomiska kraven på SJ, precis som kommunikationsministern tidigare har anfört. Annars blir följden en fortsatt och kraftigt ökad förlust för järnvägstrafiken, vilket också får mycket allvarliga konsekvenser inte bara på statsbudgeten utan också för de anställdas motivation att vidareutveckla SJ som ett affärsföretag. Av mycket stor betydelse är att SJ med den nya investeringsmodellen på flera väsentliga punkter får samma förutsättningar att konkurrera på marknaden som andra transportföretag. Övergången till ett avskrivningssys tem, som är baserat på historiska värden i stället för som nu på återanskaffningsvärdena, är ett exempel på detta. Ett annat exempel är att SJ:s ränteutgifter för större investeringar kan förskjutas i tiden tills investeringarna är slutförda och man genom ökad tågtrafik kan skapa intäkter. För affärsföretaget SJ, dvs. främst personoch godstrafiken, skärps emellertid kraven. Rullande materiel skall i fortsättningen finansieras genom lån i riksgäldskontoret på marknadsmässiga villkor. Här förutsätter utskottet att riksgäldskontoret verkligen kommer att erbjuda lån på samma villkor som affärsbankerna. Det är nämligen viktigt att SJ får samma förutsättningar som sina konkurrenter när det gäller upplåning. Samtidigt tvingas också SJ att täcka eventuella underskott i järnvägstrafiken med lån i riksgäldskontoret. Även i denna del kommer alltså SJ att likställas med konkurrenterna i liknande situationer. De nya förutsättningar som ges SJ innebär att staten dels tar på sig sådana kostnader som förorsakas av samhällsekonomiskt motiverade serviceoch standardmål, dels skärper kraven på SJ att täcka de resterande kostnaderna genom intäkter. Härigenom ges SJ enligt utskottsmajoriteten en rimlig ekonomisk målsättning. Enligt utskottets mening medför den av regeringen föreslagna investeringsmodellen i huvudsak samma fördelar som en s.k. extern vägtrafikmodell. Skillnaden är i första hand att avgifterna för utnyttjandet av infrastrukturen med regeringens interna vägmodell betalas internt inom SJ från personoch godstrafikavdelningarna till banavdelningen. I fråga om den externa modellen däremot betalas avgiften direkt till staten. Avgörande för val av modell har varit att investeringar i bannätet även fortsättningsvis måste förräntas så långt möjligt. Det är en viktig del i sammanhanget. Den externa vägtrafikmodellen, som innebär att alla investeringar i infrastrukturen direktavskrivs, medför enligt utskottsmajoritetens uppfattning svårigheter att åstadkomma ett system som ställer samma krav på avkastning på investeringar i infrastrukturen som den interna modellen. Utskottet har därför i likhet med regeringen funnit att det i varje fall inte ännu föreligger tillräckligt starka skäl att ta steget fullt ut och förorda en extern vägtrafikmodell. Mycket beror nu på om SJ skall kunna leva upp till de nya målen. Utan tvivel ställs det krav på offensiva satsningar och rationaliseringar, samtidigt som investeringarna även fortsättningsvis måste ligga på en hög nivå. Därför är forskning och utveckling på järnvägsområdet en förutsättning för en positiv utveckling på lång sikt och måste ges ökad tyngd i fortsättningen. Där har man nu tagit ett första viktigt steg genom särskilda forskningsmedel till VTI i Linköping. För att gå över till koncernfrågorna vill jag säga att det är av strategisk betydelse för SJ:s möjligheter att uppnå de nya ekonomiska målen att samarbetet inom SJ-koncernen utvecklas på det sätt som den nya koncernstrategin i propositionen ger uttryck för. Utskottet har under lång tid efterlyst ökade insatser för att få till stånd en bättre samordning mellan järnvägen och framför allt lastbilsoch bussföretagen. Mot denna bakgrund är det naturligt att den nya koncernstrategin bygger på tanken att dotterbolagen i SJ skall utgöra ett komplement till moderbolaget. Direkt konkurrerande verksamhet skall alltså inte förekomma, vilket utskottet särskilt understryker i sitt betänkande. Det nya förvaltningsbolaget, som enligt propositionen skall starta sin verksamhet den 1 januari 1986, kommer att bli ett viktigt instrument för att åstadkomma den önskade samordningen inom koncernen. Den satsning på kombitrafik som aviseras i propositionen är ett exempel på tillämpningen av den nya koncernfilosofin. Avsikten är att flera transportmedels speciella fördelar skall tas till vara i samordnade transportlösningar. Kan SJ leva upp till de krav som ställs från kundernas sida finns det goda förutsättningar att klara den angivna målsättningen, en kombitrafikvolym på 3 miljoner ton. Jag vill, herr talman, notera att det är en styrka att en enig riksdag står bakom denna satsning. Jag tror att det kan få en avgörande betydelse gentemot speditörerna och åkarna att kunna visa att ägaren/staten nu menar allvar och verkligen stöttar denna verksamhet för SJ. Moderaternas särskilda yttrande på denna punkt tar jag bara som en pliktskyldig marginalanteckning. Jag noterar som sagt med tillfredsställelse att det är en enig riksdag som beslutar att satsa på kombitrafiken. Herr talman! Jag avser nu att övergå till att kommentera de reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet. Reservationerna 23-31 kommer Sven-Gösta Signell senare att behandla, varför jag i detta skede endast avser att övergripande kommentera resterande reservationer. Mest betecknande är att av 47 reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet är det bara en gemensam borgerlig reservation, och den gäller en så banal fråga som serveringsrörelsen på tågen. Det är alltså det enda som borgerligheten är överens om när det gäller järnvägspolitiken. Det visar också att det finns en mycket bred riksdagsmajoritet bakom den socialdemokratiska järnvägspolitiken, vilket jag hälsar med tillfredsställelse. För att börja med folkpartiet så förstår jag vilken arbetsbelastning den ensamme folkpartisten har i trafikutskottet. När man inte hinner tillräckligt sätta sig in i alla detaljer är det enklast att yrka avslag och föreslå nya analyser och utredningar. Det är fullt förståeligt att man gör så, och det är vad Olle Grahn har gjort. Men jag kan försäkra Olle Grahn att det finns ett omfattande utredningsarbete bakom de nya riktlinjerna för järnvägspolitiken. Några nya analyser och utredningar, som folkpartiet föreslår, är absolut inte nödvändiga inom överskådlig tid. Självfallet kommer man kontinuerligt att följa upp SJ:s verksamhet, men nya analyser nu är helt överflödiga. På en punkt har folkpartiet mycket precisa krav — man vill att riksdagen skall sälja ut en rad av SJ:s bästa dotterbolag. Man t.o.m. namnger dem: ASG, GDG, Landtransport, Swedcarrier. Dessutom föreslår folkpartiet att SJ också skall sälja ut stationshus, magasin, tomter etc. Här har ni, Olle Grahn, ramlat ännu längre ut på högerkanten än t.o.m. moderaterna. Min fråga till Olle Grahn är: Varför kräver ni inte några analyser när det gäller de här detaljerna? Varför kräver ni inga analyser över vilka effekter det skulle få för SJ att sälja ut dessa stora bolag, som kompletterar SJ och SJ:s järnvägstrafik? Vad är det som har hänt med folkpartiet? Tidigare har ni ju varit ett parti som socialliberalt och samhällsekonomiskt stöttat järnvägen. Jag känner inte igen folkpartiet i år. Vad sedan gäller vpk så kommer man i år på många punkter igen med gamla bekanta förslag. Men på en punkt, Sven Henricsson, måste jag reagera mycket skarpt och det är när vpk i en reservation skriver — lyssna nu, Sven Henricsson! - att ”propositionen i många skrivningar hyllar ett tänkande som har sina främsta förespråkare i Svenska arbetsgivareföreningen, Industriförbundet och moderaterna.” Vad är detta för nonsens? Om detta hade varit riktigt och Sven Henricsson alltså hade haft belägg för denna skrivning, varför har då moderaterna reserverat sig på 16 punkter mot praktiskt taget var enda en av de tyngre bitarna i propositionen? Detta kräver en förklaring, Sven Henricsson. Som jag tidigare framhållit är en av de grundläggande utgångspunkterna att skapa konkurrensneutralitet mellan de olika transportslagen. Är det så att man accepterar konkurrens, då måste man också acceptera att SJ tillåts att tjäna pengar. Det kan inte vara något fel i ett sådant resonemang, när staten samtidigt tar det samhällsekonomiskt övergripande ansvaret. Jag vill slå fast att Sverige har ett av världens bästa järnvägsföretag, som kommer att bli ännu bättre genom dessa nya riktlinjer. Därför avvisar utskottsmajoriteten vpk:s krav på andra riktlinjer och en annan koncernstrategi av det enkla skälet att vi vill skapa effektivitet utan onödiga tvångsmedel. Vi vill ta till vara de samordningsmöjligheter och den samlade kompetens som finns inom SJ-koncernen. När det sedan gäller prövningsbanorna återkommer vpk och centern med en papegojas envishet år efter år med samma krav på att dessa banor skall in i riksnätet. Jag skall emellertid inte närmare gå in på den punkten. Den kommer Sven-Gösta Signell senare att klara av. Jag vill bara när det gäller vpk notera att om man analyserar vpk:s alla reservationer, så finner man att ni inte har kostnadstäckning för alla de krav ni där för fram. Kanhända räknar ni med att ni aldrig kommer i en sådan situation att ni behöver betala för era förslag. Jag får sedan övergå till att behandla centerpartiets reservationer. Jag måste säga att centerns företrädare tydligen har läst på bra och tydligen också försökt att sätta sig in i de nya riktlinjerna. Det är nämligen genomgående så att centern ansluter sig till alla de grundläggande förslagen i propositionen, vilket jag hälsar med tillfredsställelse, och vilket också gör att vi har en bred riksdagsmajoritet bakom oss. Men på en punkt förstår jag inte centern riktigt, nämligen när ni tror att en speciell chef för E-nätet skulle lösa alla problem med det trafiksvaga bannätet. Jag har försökt förklara detta tidigare för Rune Torwald, och jag vill säga: Tänk om det vore så enkelt att om man inrättar en ny chefsbefattning är alla problem med E-nätet lösta. Nej, Rune Torwald, målsättningen bör i stället vara att komma bort från ett system där man har uppdelningen på A och B-nät och i stället ha en gemensam beteckning på järnvägsnätet. Det är just det som propositionen har börjat anvisa vägar till, och det är den vägen vi skall gå. Bl. a. har SJ fått i uppdrag att utarbeta ett nytt ersättningssystem, och staten kommer genom propositionens skrivning att mer precisera de tjänster som köps av affärsföretaget SJ. Vidare kan man kanske skönja en liten motsättning i centerns resonemang. Centern ställer dels på vissa punkter hårda ekonomiska krav på SJ, lägger dels fram förslag som skulle medföra kraftigt ökade underskott i verksamheten. Men som helhet tycker jag ändå att centern har förstått skrivningarna i propositionen och ställer upp på utskottsmajoritetens sida på ett sätt som jag hälsar med tillfredsställelse. Vad slutligen gäller moderaterna är det ingen tvekan om att hos dem finns de största åsiktsskiljaktigheterna gentemot majoriteten. Efter att ha lyssnat på Rolf Clarkson finner jag att honnörsorden genomgående är privatisering och ”bolagisering”. Rolf Clarkson avvisade t.o.m. samhällsansvar för järnvägen — enligt moderaterna finns inget utrymme för det. Totalt har moderaterna, som jag tidigare sade, lyckats åstadkomma 16 reservationer. Om — som tidigare talare har sagt — dessa reservationer skulle vinna riksdagens bifall, skulle vi få ett betydligt bantat järnvägsnät i Sverige, för att uttrycka sig lindrigt. Moderaterna reserverar sig mot de grundläggande riktlinjerna. De vill minska E-nätet, de vill minska statens ansvar, de vill inte skriva bort statskapitalet i infrastrukturen, de motsätter sig koncernoch organisationsstrategier, de vill skära ned statens anslag till järnvägarna — bara för att nämna några av moderaternas reservationer. Ni har varit duktiga. Ni har faktiskt på 9,5 glest skrivna motionssidor lyckats åstadkomma 27 avvikande meningar eller andra förslag. Det visar samtidigt att inte alla era yrkanden är särskilt väl genomtänkta på alla punkter. Man kan fråga sig: Varför alla dessa reservationer, när det egentligen borde vara möjligt att klargöra er uppfattning, totalt, i en enda reservation? Hade så skett, hade ni också sluppit sätta på pränt en rad motsättningar och felaktigheter, som man kan upptäcka om man noggrant läser era reservationer. Jag skall med hänsyn till min styrelsekollega i SJ begränsa mig till några påpekanden. Hela innehållet i moderaternas motion och reservationer gör helt klart att ni förordar en extern vägtrafikmodell. Men faktum är, att detta kräver att alla investeringar i infrastrukturen direktavskrivs. Det kräver också att uppdelningen mellan affärsbanenätet och det ersättningsberättigade nätet upphör. Då kan man ställa ett par frågor: När ni utgår från dessa fakta, hur kan ni samtidigt kräva att alla investeringar i infrastrukturen till 100 96 skall amorteras och förräntas av statens järnvägar, när man med en extern vägtrafikmodell måste direktavskriva dem? Och hur kan ni vidare kräva att ett statskapital i infrastrukturen på 1,3 miljarder skall återbetalas av SJ? Det finns inga som helst motsvarigheter till detta på vägtrafiksidan. Det är helt motsägelsefulla förslag ni lägger fram! Moderaterna reserverar sig t.o.m. emot att räntan på investeringarna i infrastrukturen i affärsbanenätet förs till statskapitalet under byggnadstiden för att sedan återbetalas när investeringarna börjar ge inkomster. Kan Rolf Clarkson ge exempel på några motsvarande saker på vägsidan? Vidare godtar moderaterna förslaget om koncernstrategi för SJ. Det tycker jag är riktigt. Men hela koncernstrategin bygger på att SJ behålls inom affärsverkets ram. Hur kan ni då — samtidigt som ni godtar koncernstrategin — kräva en helt ny företagsform? Ni måste välja antingen/eller, Rolf Clarkson. På punkt efter punkt kan man konstatera att ni motsäger er själva, vilket faktiskt gör det helt omöjligt att via reservationerna få klart för sig var på plan moderaterna egentligen finns när det gäller järnvägspolitiken. Herr talman! Jag har valt att inte i detalj gå in och kommentera reservationerna, beroende på att propositionen och betänkandet är så genomgripande att jag har bedömt det som viktigare att lyfta fram de olika partiernas järnvägsfilosofi i rampljuset än att hänga upp mig på några detaljer. Slutligen vill jag framföra att järnvägspolitiken — genom regeringens proposition — nu har fått en mer konkret innebörd än den politik hade som innefattades i 1979 års trafikpolitiska beslut. Utskottsmajoritetens uppfattning är att de nya förutsättningar som ges SJ kommer att stimulera till ökad effektivitet och lönsamhet i järnvägstrafiken. Sammantaget bör därför resultatet bli att ett av världens bästa järnvägsföretag kommer att bli ännu bättre. Med detta vill jag än en gång yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall börja med att ta upp Rune Johanssons senast framställda fråga, nämligen vilken inställning vi har till koncernstrategin, som regeringen nu föreslår. Regeringens förslag innebär ju att affärsverksformen skall finnas kvar. Vi kan säga ja till det första lilla steget mot en reglerad koncernstrategi även inom affärsverkets form därför att det också där ställs krav på lönsamhet. Men vad vi inte tycker är bra med den strategi som föreslås är att den nya koncernstyrelsen enligt förslaget får för litet mandat att utveckla företaget. Styrelsen får bara styra och ställa vad gäller SJ:s egen organisation. Men det som är allra viktigast, nämligen prissättningen på produkterna, får styrelsen inte fri tillgång till. Vi kan alltså i detta fall motsägelsefullt säga ja till en företagsform som vi samtidigt säger nej till. För oss är det mycket viktigt att få en ny företagsform, eftersom vi tror att det är den enda möjligheten att i snabb takt göra SJ till ett lönsamt företag. Att som i dag skära bort 600-700 milj.kr., som inte svenska folket skall se att SJ får i form av subventioner, tycker vi är orättfärdigt. Vi tror inte att SJ:s ledning känner sig mer manad att kapa bort en förlust på 200 milj.kr. än en på 700 miljoner. Det vore att göra den orätt att tro det. Vi förutsätter från moderat sida att SJ:s ledning och styrelse hela tiden oförtrutet arbetar på att minska underskottet hur stort det än kan vara. Det är över huvud taget ett bärande argument från moderata samlingspar tiet att skattepengar skall användas öppet, så att svenska folket ser vart de går. Vad vi mest ogillar i regeringens förslag till nya riktlinjer för järnvägspolitiken är att man på ett ganska listigt sätt döljer subventioner i storleksordningen flera hundra miljoner. Vi säger ja till en vägmodell, men vi är, Rune Johansson, fullt medvetna om de svårigheter som en sådan kan föra med sig. SJ:s funktioner som trafikföretag och som infrastrukturföretag är nämligen oerhört sammanvävda med varandra. Man måste dock omedelbart börja arbeta för att genomföra den radikala förändring som vi tror är nödvändig för ett verkligt konkret resultat i slutändan. Rune Johansson är också bekymrad över hur det borgerliga samarbetet skall fungera efter den borgerliga seger som vi hoppas på till hösten. Det gick bra under de tidigare sex åren. Det finns en åsiktsskillnad, nämligen att centern mer än vi vill bevara och bygga ut det nuvarande riksnätet, men det kan vi säkerligen komma överens om.

Herr talman! Rune Johansson sade att SJ:s anställda genom de nya reglerna har fått en bättre motivation i sitt arbete, och det låter sig sägas. Å andra sidan lovade riksdagen 1980 SJ och dess anställda att en viss investeringsram under fem år skulle få skrivas upp med 5 96 i reala termer. Nu prutade regeringen i fjol 200 miljoner och i år ytterligare 100 miljoner. Det kan väl inte ha ökat motivationen hos de anställda? Tvärtom har väl detta för dem varit som ett slag i ansiktet, eftersom det försämrar möjligheterna att planera investeringarna på rätt sätt. Jag och centern i övrigt anser att regering och riksdag skall stå för givna löften, och därför har vi reserverat oss. Tyvärr tycks inte de övriga stora partierna ha samma uppfattning, utan de har gått med på dessa prutningar. En annan intressant sak är att den nuvarande regeringen har tyckt att det är rimligt att man i Stockholmsområdet slipper undan med att förränta 75 26 av det investerade kapitalet. Detta godtogs även av moderaterna. Men när det gäller investeringar i resten av landet tycker regeringen nu att man minsann skall förränta 80 96 av kapitalet. Vi kan inte förstå denna skillnad och menar att avkastningskravet utanför Stockholmsområdet i varje fall inte skall vara större än inom Stockholmsområdet. När det gäller kombitrafiken konstaterar jag med tillfredsställelse att det nya bolaget skall sälja tjänster till alla åkare, alltså inte bara till de egna delägarna, och det är viktigt att få detta sagt. Rune Johansson gladde sig åt att det finns en bred uppslutning bakom den nuvarande socialdemokratiska järnvägspolitiken. Han är själv en av dem som verkligen har arbetat hårt för denna, och det vill jag ge honom ett erkännande för. Men vi lider fortfarande av sviterna efter den järnvägspolitik som socialdemokraterna förde fram till 1976, då vi under lång tid inte hade fått vare sig vagnar eller lok. Det pågår ett arbete, och mycket har förbättrats. Här sägs att centern har visat papegojans envishet när det gäller olönsamma bandelar. Ja, men det har också varit effektivt. I varje fall har minst tio bandelar sin persontrafik kvar tack vare denna papegojartade envishet. Tack vare detta kommer kanske också sjöarna och skogarna i de berörda trakterna att ha en chans att hålla sig friska även i framtiden. När det till sist gäller E-nätet har jag den övertygelsen — och jag tror att också alla andra skulle kunna ha det — att ansvar och befogenheter för en chef är den enda möjligheten att förbättra verksamheten och det ekonomiska resultatet. Därför vill vi ha en särskild resultatansvarig för detta nät.

Herr talman! Rune Johansson uttryckte besvikelse över att det fanns bara en enda gemensam reservation från de tre icke socialistiska partierna. Ja, vi har tre olika partier, och vart och ett har väckt sina egna motioner. Naturligtvis följer man reservationsvägen framför allt upp den egna motionen. Vidare ondgör sig Rune Johansson över att folkpartiet vill återförvisa hela propositionen och begär ett nytt förslag. Jag måste säga att jag blev litet besviken när propositionen kom. Inte minst Rune Johansson hade ju verkligen predikat om vilka fina förslag som skulle komma att presenteras i järnvägspropositionen. När man inte är nöjd med det innehåll som presenteras måste man också få uttala sin besvikelse över detta. Rune Johansson ondgör sig också över att vi har ett konkret förslag när det gäller försäljning av viss fast egendom. Rune Johansson kanske kan dra sig till minnes att vi faktiskt i flera tidigare motioner har framfört sådana tankegångar. Nu har vi preciserat oss litet mer i den motion som väcktes med anledning av propositionens förslag. Men det är vår bestämda uppfattning att det skulle vara möjligt att få till stånd en mycket bättre effektivitet, om det kunde skapas ett bättre samarbete mellan kommuner och trafikföretaget SJ om trafikcentra. I ett sådant samarbete skulle även andra än statens järnvägar kunna stå som fastighetsägare. Om statens järnvägar inte skulle behöva stå för hela fastighetskostnaden och om man kunde tillföra nya inkomstkällor, skulle man antagligen ändå kunna ge en lika god service vid dessa trafikcentra.

Herr talman! Rune Johansson menar att vi har överdrivit när vi gör gällande att utskottsmajoritetens skrivningar är en hyllning till ett företagsekonomiskt och marknadsekonomiskt tänkande. Det har vi inte gjort. Vi har faktiskt bara på några sidor räknat efter hur många gånger orden företagsekonomi och marknadsekonomi har upprepats, och de visade sig där förekomma ett fyrtiotal gånger. Ordet samhällsekonomi, som anknyter till arbetarrörelsens grundidé, nämns däremot endast sällan. Det är det som vi är ledsna för och vill markera. Vi tycker vidare att det är överraskande att moderaterna reserverar sig i det här sammanhanget. Vi tror att deras reservationer i mycket är till för utvärtes bruk, för att användas mot socialdemokraterna i samband med debatten inför valet. I det praktiska arbetet har ju socialdemokrater och moderater i hög grad samverkat, nämligen beträffande järnvägsnedläggningarna. Moderaternas grundlinje är att ännu fler järnvägar skall läggas ned. Skall ni dra i par också på den punkten, blir det vådligt för järnvägspolitiken, och det är detta som vi har velat peka på. Rune Johansson säger vidare att vpk inte har kostnadstäckning för sina förslag. Det är ett gammalt påstående som han då gör. Jag vill erinra om att regeringen så snart den har finansiella problem numera frågar oss — och det är ju vackert gjort — om vi vill resonera om olika paket. Vi räknas ju in i regeringsunderlaget när det gäller lösandet av de finansiella problem som regeringen har. Men jag vill här göra en liten anmärkning. Man kan inte i längden fortsätta att föra en politik hand i hand med moderaterna men när man har finansiella problem vilja gå tillsammans med oss, som är öppna för diskussioner. Vi menar att socialdemokraterna nu får göra en självrannsakan. Skall ni upphöra med er samverkan i praktiken med moderaterna, som bara vill spara in och fortsätta med järnvägsnedläggningar, och i stället börja ett rejält samarbete med vårt parti i den praktiska järnvägsoch trafikpolitiken?
Herr talman! Att på tre minuter replikera mot fyra meningsmotståndare är inte så enkelt, men jag skall i alla fall försöka hinna med något. Det är dags för självrannsakan när det gäller järnvägspolitiken, sade Sven Henricsson. Det var precis det som kommunikationsminister Boström sade när han tillträdde 1982. Han framhöll att riksdagen måste genomföra en rejäl självrannsakan och komma fram till vad vi kan göra åt företaget statens järnvägar. Sven Henricsson, det står ordagrant i er reservation: ”Propositionen andas i många skrivningar en hyllning av det företagsekonomiska och marknadsekonomiska tänkande som i dag har sina främsta förespråkare i organisationer som Svenska arbetsgivareföreningen, Industriförbundet och de borgerliga partierna — främst moderaterna.” Alla dessa skrivningar har nu inskränkt sig till att moderaterna och socialdemokraterna hade en gemensam uppfattning när det gällde prövningsbanorna. I fråga om detta har moderaterna till viss del hoppat av. Till Olle Grahn vill jag säga följande: Ni skriver egna motioner och egna reservationer. Det har jag fullt klart för mig. Men det som överraskar mig är att ni bara på en enda punkt har motioner och reservationer som stämmer överens, och det gäller serveringsrörelsen på tågen. Men beträffande den grundläggande inriktningen av järnvägspolitiken är ni totalt splittrade. Jag skall inte plåga Olle Grahn ytterligare när det gäller försäljningen av ASG, GDG Biltrafik, Swedcarrier, osv. Beträffande detta säger Olle Grahn att man tror att det blir bättre om man säljer dessa företag. Det behövs alltså inga analyser. Det räcker om man tror att det blir bättre om man säljer ut företag som har en omsättning på inemot 6 miljarder. Jag delar Rune Torwalds uppfattning att den borgerliga regeringens beslut 1980 om en ökningstakt på 5 90 i investeringarna var ett bra beslut — förmodligen det bästa beslut som den borgerliga regeringen fattade. Jag måste emellertid korrigera Rune Torwald på en punkt, nämligen när han hänvisar till att man i Stockholmsregionen hade 25-procentiga avskrivningar på investeringarna. Jag trodde faktiskt att Rune Torwald känner till att det var en ganska differentierad avskrivningsskala — ända upp till 60 96, om jag inte minns fel. Man kan därför inte generellt säga att det i Stockholmsområdet är 25 96. Det är inte helt korrekt. När det gäller investeringarna i fasta anläggningar har centern reserverat sig. Vårt synsätt är att detta är helt logiskt med anledning av den vägtrafikmodell som vi föreslår, dvs. att samhället, staten, tar ett ansvar för investeringar i både infrastruktur och fasta anläggningar så länge den investeringsmodell som vi just nu föreskriver gäller. Samtidigt är den konkurrensneutral till övriga konkurrenter till SJ. Jag återkommer till Rolf Clarkson i mitt sista inlägg.

Herr talman! Det var bra att Rune Johansson inte hann replikera mig, eftersom jag har en fråga att ställa till honom som han därigenom får tillfälle att svara på. Regeringen föreslår i propositionen att statens järnvägar skall få låna 600 miljoner med statlig garanti — på villkor som den öppna lånemarknaden medger — hos riksgäldskontoret. Vi moderater föreslår att summan skall utökas till 960 miljoner och att man inte skall gå till riksgälden. Nu frågar jag Rune Johansson: Hur kan man utan att gå till den öppna marknaden, dvs. till affärsbankerna, fastställa vilka de riktiga marknadsvillkoren är? Hur kan riksgälden göra detta? Jag ber att få understryka att bara en enda procents fel leder till 6 miljoner per år för SJ. Till Rune Johansson vill jag säga att det inte är någon pliktskyldig anteckning vi gör i ett särskilt yttrande om kombitrafiken. Vi hör med en rysning av obehag hur Sven Henricsson begär räjongregler för lastbilstrafiken. Vi ser också på andra håll, Rune Johansson, att t.ex. Statsanställdas förbund vid sin kongress kräver något liknande. Det är för att varna för en sådan avskyvärd utveckling som vi gör denna anteckning i form av ett särskilt yttrande. Men jag medger att jag blev mycket lugnad av kommunikationsministerns försäkran att det skall gå öppet och ärligt till.

Herr talman! Rune Johansson sade inledningsvis i sin senaste replik att kommunikationsminister Curt Boström bestämde sig för att det här behövdes självrannsakan. Det tycker jag var alldeles riktigt, att det blev tid för självrannsakan. Jag tycker att det är roligt att se att den har resulterat i något så positivt som det förslag som nu föreligger. Där tror jag att Rune Johansson själv har medverkat aktivt till att resultatet har blivit så hyggligt som det blev. Det var förskräckande som det var tiden närmast före regimskiftet 1976. Självrannsakan har tydligen varit värdefull och lett till positiva resultat för SJ. Det är jag ganska övertygad om. Sedan säger Rune Johansson att jag inte varit alldeles korrekt när jag skildrade situationen för förräntningarna av investeringar i Stockholmsområdet. Nej, det kan väl hända. När man skall försöka koncentrera materialet kan man inte ta upp alla detaljer. Men, Rune Johansson, vi kan väl vara överens om att jag inte överdrev när jag sade att man i Stockholmsområdet slipper undan med att förränta 75 96. I verkligheten förräntar man inte ens 75 Jo. Snarare var jag inte tillräckligt hård, jag kunde ha gått längre. Vi diskuterade faktiskt i centerpartiet om vi skulle gå till en lägre nivå än 75 96 för landet i övrigt, men vi fann att vi liksom inte hade något på fötterna och då valde vi den enklaste modellen — man skall åtminstone inte behöva förränta mer än 75 96, vilket krävs i Stockholmsområdet. Till sist vill jag ta upp underskott i fasta anläggningar. Vi tycker för vår del, eftersom vi nu för det ena verket efter det andra har beslutat att investeringar i fasta anläggningar inte skall dras via statsbudgeten, utan de skall finansieras på den öppna marknaden och de räntor och kostnader som uppkommer till följd av investeringarna skall därmed betalas, att det är självklart att man skall göra på samma sätt när det gäller SJ. För att gardera oss mot underskottsresonemang i fråga om finansieringen via statsbudgeten har vi tyckt att den vägen varit lämplig. Till sist har vi accepterat koncernstrategin så som den i stort har presenterats i propositionen. Det enda vi har velat inskärpa är vikten av att SJ:s chef känner sitt ansvar för SJ som affärsdrivande verk och att man ser till att andra får ta ansvaret för alla de olika bolagen och helst rensa upp ganska kraftigt bland dem.

Herr talman! Rune Johansson fortsätter att göra gällande att vi med orätt attackerar regeringen för ett företagsekonomiskt grundsynsätt som kännetecknas av likhet med vad som gäller för Industriförbundet och SAF. Vi har emellertid studerat hela materialet och funnit att den samhällsekonomiska grundsynen är förträngd. Sådana frågor som energihushållningen i hela landets intresse, miljöhushållningen i hela landets intresse är mycket litet poängterade och på längre sikt är det sådana frågor — miljön, energin och den totala ekonomin — som kommer att vara bestämmande för vilken trafikpolitik vi skall ha. Vi får inte låta oss trängas in i ett inskränkt företagsekonomiskt synsätt. Vi måste som politiker se bredare och större på detta. Vi kommer att försöka jaga socialdemokraterna så att de inte faller undan för detta borgerligt liberala synsätt. Det har vi funnit vara en viktig uppgift. Till slut vill jag också säga: Varför så mycket finansiellt och tekniskt resonemang alltid när man talar om järnvägen? Det kanske följer med därför att det rör sig om mycket teknik. Men det är ändå fråga om tåg som människorna skall åka med. Det är fråga om en social verksamhet som gör det möjligt för människor att ta sig fram så att de kan hålla god kontakt och klara ett socialt liv.

Herr talman! Eftersom det här är den sista repliken vill jag säga att debatten helt har präglats av försök till saklighet. Det gläder mig att vi har kunnat diskutera riktlinjerna på detta sätt. Jag kan försäkra Sven Henricsson att propositionen och utskottsmajoritetens betänkande uteslutande bygger på vaktslående om de SJ-anställdas trygghet, en samhällsekonomisk grundsyn och en service när det gäller järnvägstrafiken som är tillfredsställande i hela landet. Detta, Sven Henricsson, har varit de bärande tankarna bakom hela propositionen och också bakom utskottsmajoritetens ställningstagande. På denna punkt är jag övertygad om att vi är helt överens. Sedan några ord till Rolf Clarkson. Jag vill först peka på att ingen av de borgerliga har gett svar på Sven Henricssons viktiga fråga: Vilken politik skulle en borgerlig riksdagsmajoritet föra efter valet? Att ni inte kunde svara är kanske det bästa svaret. Ni skulle inte kunna föra någon järnvägspolitik alls. När det gäller lån i riksgäldskontoret utgår jag från att SJ:s ekonomienhet väl känner till de regler som gäller på den fria marknaden och att de på basis av utskottets skrivning kan förhandla sig fram till de rätta villkoren, som utskottet så klart markerar. Slutligen vill jag, Rolf Clarkson, slå fast att ni har två uppfattningar när det gäller vägtrafikmodellen. Vid en analys visar det sig att dessa uppfattningar inte stämmer överens. Ni godtar koncernstrategin, en strategi som bygger på affärsverksformen, men samtidigt förordar ni privatisering och bolagsbildande när det gäller hela järnvägsnätet. Detta leder mig fram till slutsatsen att moderaterna i ord och handling har visat två ansikten samtidigt som de ser med cyklopens öga på hela järnvägspolitiken.

Herr talman! Det har sagts bl.a. av Sven-Gösta Signell att förslagen i propositionen får många positiva effekter och att de syftar till att förbättra situationen för SJ. Ja, det är väl inget tvivel om att det finns många positiva inslag. Här har t.o.m. frågats: Hur skulle det bli om vi får ett regimskifte till hösten? Ja, det behöver ni inte vara oroliga för. Det var faktiskt så att först efter regimskiftet 1976 blev det en ändring till det bättre. Både 1979 års beslut och 1980 års beslut på det här området har ni själva åberopat som steg mot en förbättring, och på samma sätt blir det säkerligen efter höstens val, om vi får ett regimskifte, vilket jag naturligtvis förutsätter. När det gäller bandelen Kristinehamn-Lesjöfors sade Signell möjligen fel, och jag vill bara rätta detta. Vad vi enats om med vpk och folkpartiet är att man skulle låta det anstå med prövningen av denna bandel lika länge som regeringen fastnat för att låta det anstå när det gäller inlandsbanan med bibanor. Vi tycker att eftersom det här faktiskt är en bit av den ursprungliga inlandsbanan, så kan det inte vara helt ur vägen att riksdagen säger: Vi ser tiden an lika länge som när det gäller resten av inlandsbanan. — Att vi från centerns sida krävt att inlandsbanan omedelbart skall införlivas med riksnätet är en annan sak. Men vi har alltså velat ge denna bandel åtminstone en liten chans. Signell säger i fråga om inlandsbanan med bibanor att majoriteten har inte funnit nog starka skäl för att hänföra den till riksnätet. Nej, det kan man ju förstå. Ibland ställs frågan: Varför hänförde inte centern inlandsbanan till riksnätet, när centern var i regeringsställning? Ja, det berodde helt enkelt på att vi inte hade tid nog. Inom 1981 års sakkunniga på området, där Rune Johansson och Rolf Clarkson ingick, var vi inte färdiga förrän vid årsskiftet 1981-1982. Jag gjorde förtvivlade ansträngningar för att få till stånd en proposition i syfte att ta in ett antal banor i riksnätet, men tyvärr hanns det inte med före regimskiftet. Slutligen några ord om den särskilda ledningen för det olönsamma nätet. Jag vill bara understryka vad jag redan har sagt i det sammanhanget, att det är nödvändigt att någon har som huvuduppgift att sköta denna del av SJ:s nät. Hittills har den skötts med vänster hand, den har fått dålig materiel osv. Vi anser att en tänkbar väg vore den som föredraganden själv antyder när det gäller malmbanan — att göra banan till en resultatansvarig division. Och en sådan division har givetvis också en chef.

Herr talman! Sven-Gösta Signell har fått till uppgift att försvara den allians mellan socialdemokrater och moderater som arbetar för nedläggning av järnvägstrafik och som jag hoppas skall brytas sönder, så att vi får stopp för fortsatt nedläggning av småbanor. Han säger att det enligt en undersökning är så litet trafik på dessa prövningsbanor. Men en annan undersökning visar att var tionde långresa börjar och slutar i anslutning till en sådan här mindre bana. Järnvägen kan inte ha samma volym av transporter på alla delar av bannätet eller under alla tider. Det är fråga om låt mig säga ett blodomlopp, med artärer och grövre blodådror. Där kommer dessa småbanor att ta emot uppsamlingstrafik. Och se upp nu, så att inte nedläggningen av småbanorna drabbar just uppsamlingseffekten, för det finns risk för att busstrafiken inte har samma uppsamlande funktion. Jag upprepar: Se upp här, Sven-Gösta Signell och övriga socialdemokrater, så att ni inte sågar av den gren ni själva sitter på! Andra frågor i detta sammanhang kommer att tas upp av partikolleger till mig— Björn Samuelson m.fl. — och jag lämnar därför frågorna åsido. Jag kan dock säga att beträffande bandelen Kristinehamn-Lesjöfors har vi, i likhet med vad Rune Torwald sade, beslutat föreslå att man skall avstå från en nedläggning i avvaktan på resultatet av den väldigt framgångsrika turistsatsning som skett under en säsong på inlandsbanan.

Det kan vi inte göra, menade vi, och vi ville därför i varje fall avstå från en nedläggning nu i avvaktan på vad som kunde ske när det gäller turismen under de säsonger som följer. Jag tycker att vi skall vara överens om att det här var en mycket intressant frågeställning. Jag är medveten om att också socialdemokraterna hade ett dilemma när det gällde att ta ställning, och jag vill inte försvåra för dem. Ändå skulle jag vilja säga att det hade varit bra, om ni hade visat litet mer kurage och sagt ifrån, att det här kan vi låta anstå i avvaktan på turistsatsningen på inlandsbanan.

Herr talman! Först några ord om matarvärdet, eftersom jag inte hann med den saken i min förra replik. Sven-Gösta Signell sade att de bandelar som är aktuella för nedläggning bara svarar för 1 90 av SJ:s totala trafik, och det är alldeles riktigt. Men det är också klarlagt att 10 96 av resorna på SJ slutar eller börjar på någon av dessa prövningsbanor. Det är ett faktum som många förbiser. Nu tror tydligen en del att dessa utan vidare kommer att följa med om trafiken läggs på landsväg. Men det är inte alls säkert. Erfarenheterna visar tvärtom att många i det läget väljer egen bil eller flyget. Därmed förlorar SJ dessa resor på det kvarvarande riksnätet. Detsamma gäller godset. Det är inget tvivel om att godset, om godstransportmöjligheterna försvinner så att godset först måste transporteras med lastbilar ut till en riksnätsbana och sedan vidare till destinationsorten, hela vägen transporteras med lastbilar, till nackdel för miljön. Sedan några ord om möjligheterna till en icke-socialistisk järnvägspolitik i höst. Det är litet märkligt att både Rune Johansson och Sven-Gösta Signell tycks utgå från att den politiken skulle synas i form av en rad reservationer. Går man igenom alla klämmar i betänkandet finner man att huvuddelen av klämmarna står ett enigt utskott bakom. Det måste väl ändå vara basen för den politik som skall föras på trafikområdet även om det blir ett regimskifte i höst. Alltså: huvuddelen av de beslut som fattas i dag fattas av ett enigt utskott. Sedan finns det markeringar, och som jag redan sade har det uttryckts vissa farhågor. Sven-Gösta Signell sade att en rad socialdemokratiska motionskrav tillgodosågs 1979. Det var också en stor rad centerkrav som tillgodosågs vid det tillfället. På det sättet sker det ofta ändringar. Därför tycker jag att det var tråkigt att det har varit så väldigt svårt att över huvud taget få ändringar till stånd i propositionen denna gång därför att socialdemokraterna så benhårt hållit på sitt och inte varit så villiga till kompromisser som vi var 1979. Som sagt finns det nog en bra bas för en icke-socialistisk trafikpolitik vid en icke-socialistisk majoritet till hösten. Den tror jag att vi kommer att få, och det tror jag också kommer att gynna SJ:s konkurrenskraft och ekonomi.

Herr talman! Får jag först, eftersom Rune Torwald inte hade möjlighet att få replik, säga till herr Signell att de farhågor som han har uttalat när han sade att en socialdemokratisk regering skulle vara det enda saliggörande för en bra järnvägstrafik är sådant som han inte behöver ängslas för. Det här är saker och ting som man kan klara minst lika bra, om inte bättre, med en icke-socialistisk regering. Herr talman! När vi i dag beslutar om riktlinjer för järnvägspolitiken är det glädjande att konstatera att den socialdemokratiska regeringen äntligen har anslutit sig till centerns uppfattning att järnvägssträckan Torsby-Kil, den s.k. Fryksdalsbanan, nu skall tas in i riksnätet. Detta är ett resultat av centerns mångåriga arbete för att bevara banor. Det är mer än 20 år sedan landstingets Fryksdalsbanekommitté kom till stånd efter en centermotion i Värmlands läns landsting. Vi har haft många uppvaktningar för att bevara banan och försökt arbeta för detta på allt sätt. Kommunkommittén och folket i Fryksdalen har också arbetat mycket för Fryksdalsbanans bevarande. Jag vill gärna påstå från den här talarstolen att det knappast finns något annat område där man har ställt upp så mycket för bygden och för bevarande av en bana som fryksdalingarna i det här fallet har gjort. Det är mer än vad som har skett på andra håll i liknande sammanhang. Vi har varit många som har motionerat här i riksdagen genom tiderna. Nu föreligger centerpartimotionen 438 och motion 1370 av Jan Hyttring och mig själv. För oss alla är dagens beslut glädjande. Samtidigt måste jag dock beklaga att det fortfarande inte finns en riksdagsmajoritet för centerns förslag att i riksnätet också inlemma järnvägslinjerna Arvika-Mellerud, Ställdalen-Kil och Lesjöfors-Kristinehamn. Det ta är krav som har framförts bl.a. i vår motion 1370. För Värmland, som har en stor arbetslöshet, skulle ett positivt besked om banornas bevarande ha varit välkommet. Centerns reservation 28 tar upp de här frågorna. Moderaterna går i reservation 23 bl.a. emot att sträckan Torsby-Kil skall tillföras riksnätet. Jag väntar med spänning på dagens votering — tänker verkligen socialdemokraterna fullfölja denna inställning? Till sist, fru talman, vill jag säga att inlandsbanan har mycket stor betydelse för näringspolitik och turism, och det är av stort intresse att följa upp de satsningar som har gjorts här innan ytterligare beslut fattas. I övrigt ansluter jag mig till de synpunkter som Rune Torwald har framfört och de yrkanden han har ställt.

Fru talman! Det här blir mitt sista inlägg från den här talarstolen, i varje fall när det gäller en trafikpolitisk debatt. Jag har därför gått tillbaka i handlingarna och därvid funnit att jag praktiskt taget varje år under de 15 år jag tillhört riksdagen i motioner och interpellationer aktualiserat olika frågor inom trafikområdet. Det har gällt allt från överföring av gods från landsväg till järnväg och styckegodshanteringen till blommor i fönstren på järnvägsstationerna. Mest har det gällt järnvägarna, och framför allt då järnvägarna i Värmland, men vi på Värmlandsbänken har också bl.a. aktualiserat vägnätets upprustning och dess betydelse ur regionalpolitisk synpunkt. Framför allt är det dock, som sagt, järnvägarna som vi har aktualiserat i motioner eller genom interpellationer och frågor. Det är därför naturligt nog synnerligen glädjande att man just i dag tar det definitiva beslutet att min egen bana — Fryksdalsbanan, eller bandelen Torsby-Kil som den benämns i handlingarna — nu är räddad för överskådlig tid genom att den kommer att tillföras riksnätet. Fryksdalsbanan är i sig ett talande bevis på hur ett lokalt engagemang kan påverka utvecklingen. — Enda hållbara sättet att få ha persontrafiken kvar är att visa att den behövs — det har varit mottot för den kommitté bestående av representanter för kommunerna längs banan som bildades för över 20 år sedan, när de första signalerna om banans indragning kom. Från första början var man alltså klar över att det gällde att få fryksdalingarna att använda banan och därmed visa myndigheterna att den verkligen behövdes. Även landstinget har, som Bertil Jonasson sade, engagerat sig för banan och därmed understrukit dess betydelse för hela länet. Min insats i det här arbetet har varit — förutom att jag använt banan praktiskt taget varje vecka under de här 15 åren — att jag berättat om de insatser som gjorts för att popularisera banan. Jag har från denna talarstol berättat om en film som spelats in som visat att bandelen verkligen svarar upp mot namnet ”Sveriges vackraste järnväg”. Jag har berättat om affischer och brevmärken, om tågvärdinnor och utlottningar av resor, jag har berättat om gardiner och blommor i fönstren på järnvägsstationerna, och jag har inte minst berättat om den serviceinriktade personalen. Låt mig bara ta ett exempel på något som hände för någon vecka sedan en morgon på väg ner mot Kil för vidare befordran till Stockholm. Plötsligt hörde vi rälsbussförarens röst i högtalaren — vi har ju sådana moderniteter i de nya italienska vagnarna: Om ni tittar till vänster genom fönstret kan ni se tre älgar som går på gärdet. Det sade han samtidigt som han saktade in vagnen, så att alla passagerarna hann se de ståtliga djuren på endast några meters avstånd. Det är sådant som förvisso inte kan hända på långfärdstågen — och inte heller på Cityexpressen. Jag gläds alltså med fryksdalingarna i dag, då det om någon timma kommer att klubbas ett beslut här som för överskådlig tid säkerställer persontrafiken på Fryksdalsbanan. Jag kan dock inte underlåta att i likhet med Bertil Jonasson något förvånad konstatera att man från moderat håll har en reservation, där man föreslår riksdagen att avslå förslaget om att överföra såväl Fryksdalsbanan som övriga föreslagna bandelar till riksnätet. Det är dock tillfredsställande att moderaterna är ensamma och isolerade på denna punkt.

Det är dock min förhoppning att den turistsatsning som gjordes förra sommaren och som kommer att fullföljas också i sommar kommer att bli framgångsrik och måhända utvecklas till att bli en permanent sommartrafik. Denna del av länet är verkligen i stort behov av alla de positiva effekter som en utökad turism kan föra med sig. När det gäller de övriga bandelarna i Värmland där persontrafiken är nedläggningshotad, nämligen Kil-Ställdalen och Arvika-Mellerud, är det viktigt att understryka de uttalanden och utfästelser som gjorts om upprustning av de vägar som skall trafikeras av den busstrafik som skall ersätta järnvägstrafiken. Vi förutsätter att nödvändiga upprustningar på de aktuella vägsträckorna sker innan någon övergång till busstrafik kommer att ske. Fru talman! Jag har inget särskilt yrkande, utan jag hemställer om bifall till trafikutskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Till trafikutskottets betänkande nr 22, som nu behandlas, är fogad en vpk-reservation, nr 30, i vilken det krävs tågstopp i Bålsta. Jag kommer från Bålsta, och jag känner behov av att något kommentera vpk-reservationen. Utskottet anser att riksdagen inte bör ta ställning i den här typen av frågor utan att dessa bör avgöras av SJ tillsammans med berörda kommuner. Jag kan ha förståelse för en sådan synpunkt. Men, fru talman, krav på tågstopp i Bålsta är ingenting nytt, det har framförts alltsedan tåguppehållen drogs in på 1960-talet. Bålstaborna tycker att det är något av ödets ironi att det då Bålsta hade ca 2 000 invånare fanns utmärkta tågförbindelser med Enköping och Stockholm. I dag, då det bor ca 14 000 personer i Bålsta — de flesta av de yrkesverksamma pendlar till Stockholmsområdet — susar tågen förbi. Sedan länstrafikreformen genomfördes har emellertid Upplands Lokaltrafik klarat att upprätta halvtimmestrafik med buss till pendeltågsstationen i Kungsängen. Det innebär visserligen byte i Kungsängen och för många ytterligare ett byte i Stockholm. Och det är svår trängsel på det hårt ansträngda pendeltåget. Så det är en arbetsam resa att göra två gånger om dagen. Sedan ett par år finns det också under rusningstrafik direktbussar till Tensta för anslutning till tunnelbanenätet. Men fortfarande finns närmare 3 000 bilpendlare, och många av dessa ser tågstopp som ett åtråvärt alternativ. Det har under många år från politikerna i Håbo kommun - i full enighet över partigränserna, det skall gärna sägas, och med stöd av länsstyrelsen — arbetats för tågstopp i Bålsta. SJ:s ledning och en rad kommunikationsministrar av olika politiska kulörer har uppvaktats, utan framgång. Det har också funnits motstånd från pendlare i Västerås och Enköping, som inte vill se sina resor förlängda av ytterligare tågstopp. SJ har för sin del pekat på bl.a. kapacitetsbrist på banan, på vagnparken och på Stockholms central. Nu förhåller det sig också så att många Bålstapendlare inte skulle kunna utnyttja tågstopp i Bålsta. De behöver stiga av på stationer före Stockholms central. Det är inte så enkelt som man först tror att lösa kommunikationerna på ett bra sätt för bålstaborna, som har det vida Stockholmsområdet som sin huvudsakliga arbetsmarknad. Vi har ju inte råd att bygga upp flera parallella system. Men trafikfrågan har högsta prioritet. Bålstaborna behöver säkrare och kortare arbetsresor för att få en rimlig arbetsdag med tid och kraft över för familj, föreningsliv, meningsfull fritid och för att orka bo kvar. Det är också önskvärt att minska bilismen och inflödet av bilar till Stockholm. Nu har riksdagsledamöter och kommunalpolitiker i kommunerna längs järnvägen Örebro-Stockholm funnit en gemensam lösning på sina trafikproblem. Den lösningen finns uttryckt i motion 1984/85:2883 av Roland Sundgren, där jag är medmotionär. Motionen står i korthet för byggande av dubbelspår och en snabbtågslinje Stockholm-Örebro. Roland Sundgren kommer senare i dag att närmare utveckla detta projekt. Jag vill för min del framhålla att projektet ger möjlighet till en elegant lösning på Bålstas och även Upplands-Bros trafikproblem. Det ger nämligen möjlighet till tågstopp och en till Bro och Bålsta förlängd pendeltågstrafik, med tätare intervall och därmed större kapacitet. Jag är medveten om att det här är ett stort projekt som tar tid att helt genomföra. Men nu byggs Stockholms central ut, och med vetskap om det goda samarbete och den starka vilja som finns i de berörda kommunerna till att arbeta vidare med projektet och den välvilliga behandling som motionen har fått i utskottet, är jag, fru talman, övertygad om att vi i dag tar ett första steg mot tågstopp och bra kommunikationer i Bålsta — under förutsättning av en fortsatt socialdemokratisk politik, kanske jag måste tillägga.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

Fru talman! I motion 1984/85:1065 tar vi motionärer upp den försämring som skett i järnvägstrafiken på Norrland. Vi är medvetna om att SJ måste tänka på lönsamheten och att man därför gjort indragningar i tågförbindelserna, men när man ändrat på tågtiderna så att vi får försämringar i tidshänseende måste vi få reagera. Ett exempel: Det avgår ett tåg från Boden kl. 13.16 som är i Stockholm kl. 05.15. Åker jag sovvagn kan jag få ligga kvar i tåget till kl. 07.00, men åker jag sittvagn måste jag stiga av kl. 05.15. Vart skall jag ta vägen vid den tidpunkten på morgonen i Stockholm? Om tåget i stället avgick från Boden t.ex. kl. 15.30, skulle jag vara i Stockholm ca kl. 07.30. Då hade jag som resenär kunnat använda tiden före tågresan till något produktivt. De vagnar som går från Sundsvall över Härnösand-Långsele-Boden är inte påoch avstigningsvänliga. Man har satt ett litet trappsteg på kanten av trappan, men detta kan inte resenärerna använda sig av. Det skall troligen användas av växlingspersonalen. Äldre och handikappade har mycket svårt att gå på och av dessa vagnar. Sista steget skall vara i nivå med perrongen. På bl.a. sträckan Stockholm-Göteborg har man vagnar där trappan är inbyggd, vilket ju är det bästa. Skulle man inte kunna tänka sig att en sådan vagn kunde få medfölja varje tåg på Norrland? Då skulle SJ visa sig handikappvänligt. I motion 1984/85:1066 tar vi upp servicen på Norrlandstågen. Vi skriver där att SJ:s intresse för Norrlandstrafiken slutar i Sundsvall. Där slutar snabbtågstrafiken, och där slutar kaffekioskvagnarna. Varför kan man inte tänka sig att snabbtågstrafiken åtminstone tills vidare får utsträckas till Härnösand? I tågtidtabellerna står det att det mellan Stockholm och Sundsvall serveras lagad mat, men det gör det inte. Endast kaffe, te, läsk, smörgåsar och kaffebröd serveras, och då bara så länge det räcker. Ganska ofta är sortimentet begränsat redan efter någon timme. För dem i övre Norrland som åker till och från Sundsvall finns det ingen servering. Det innebär att en resenär på sträckan Luleå-Långsele-Härnösand-Sundsvall med en restid på 10 timmar inte erbjuds någon förtäring alls. Detta har bestritts av SJ. Vi rekommenderar SJ:s personal att göra denna resa mellan Luleå och Sundsvall för att övertyga sig om hur det förhåller sig. På den sträckan bör det på varje tåg finnas kaffeautomat i någon vagn. Vet för resten alla, att när man kommer till Sundsvall och skall fortsätta resan norrut, har man knappt passerat halva Sverige? Fru talman! Om SJ skall få fler resenärer måste SJ popularisera sig. Resenärerna måste kunna komma av och på vagnarna någorlunda smidigt, och SJ måste se till att de får förplägnad på ett bättre sätt. Om den nuvarande entreprenören inte klarar av det finns det kanske någon annan som vill överta servicen. Fru talman! Jag har inget yrkande. Jag hoppas bara att dessa påpekanden skall uppmärksammas av SJ.

Fru talman! Jag skulle kunna börja det här anförandet som en saga, för nog har det dragits en del sagor, inte minst om inlandsbanan. Jag kan tänka mig hur jag på ålderns höst sitter med mina barnbarn i knät och de ber mig berätta en saga. Då skall jag bl.a. berätta den här: Det var en gång en moderat kommunikationsminister och partiledarkandidat som tog sig för att göra en s.k. PR-resa på en järnvägsbana som hette inlandsbanan. Den gick här i Värmland mellan Kristinehamn och Lesjöfors. Först kom vagnen med partiledarkandidaten som efter några år också försökte bli statsminister, och sedan följde vagnen med journalister och kommunalgubbar. Resan blev en succé, och kommunikationsministern uttalade sig generöst om vikten av att rädda inlandsbanan. Den lokala opinionen mötte upp vid hållplatserna, och den blivande partiledaren — för han blev verkligen partiledare — omfamnades av den lokala opinionens företrädare. Alla som ville rädda järnvägen trodde att nu var nog saken fixad. Men sedan gick det några år, och jag tror det var någon gång på våren eller försommaren 1985, när den här kommunikationsministern hade blivit partiledare, och riksdagen skulle bestämma om inlandsbanan. Då hade det parti som heter moderata samlingspartiet svängt när det gällde dess inställning till lokala opinioner. Då hade moderaterna glömt allt det som folk hade sagt utmed bansträckan när deras partiledare hade åkt där för bara några år sedan. Då skrev moderata samlingspartiet så här i sin partimotion: ”SJ har successivt försökt att anpassa sin verksamhet till samhällets utveckling. Detta arbete har dock försvårats av ett flertal faktorer, t.ex. den starka politiska styrningen av verksamheten och lokala opinioner som agerat mot förändringar i trafiken.” Så var sagan slut. — Men nej, morfar, protesterar mina barnbarn. Har du glömt bort varför vi är här hos dig? Det är ju för att mamma och pappa är på det där mötet i kväll om att man skall köra folk på inlandsbanan igen. — Javisst ja, säger jag förläget, de knäckte ju inte vår kamp för inlandsbanan så lätt. Här kan väl denna riksdagssaga vara slut för kammarens del, och jag hoppas att ingen har somnat av den. Jag är alltså övertygad om att kampen för fortsatt persontrafik och turistsatsningar på inlandsbanan inte är slut i och med denna riksdagsbehandling och de dråpslag som riktas mot bandelen Kristinehamn-Lesjöfors av socialdemokrater och moderater i förening. Och det är ju inte särskilt märkligt att jag har den uppfattningen. Här har det gjorts turistsatsningar på inlandsbanan i form av bl.a. dets.k. inlandsbanekortet. Kristinehamn är för resenärer som kommer från Stockholm, Malmö, Göteborg och Oslo en naturlig startpunkt för turistande på inlandsbanan. Frågan är: Varför inser inte utskottsmajoriteten detta? Varför kan inte bandelen Kristinehamn-Lesjöfors behandlas på samma sätt som andra delar av inlandsbanan och bispår? Andra delar av inlandsbanan har fått en respittid på 4-5 år. Varför kan inte bandelen Kristinehamn-Lesjöfors behandlas likvärdigt? Vilka bevekelsegrunder har utskottsmajoriteten bestående av socialdemokrater och moderater för detta ställningstagande? Vari består samhällsandan i ert beslut? Den finns inte. Den turistsatsning som gjordes i och med det s.k. inlandsbanekortet slog mycket väl ut. Hela paketet, bestående av biljett för 14 dagar, rabatterbjudanden på anslutningsresor, boendetips etc., såldes i fjol till ett antal av ca 7 500. Det är mer än dubbelt så mycket som man hade förväntat sig från olika turistmyndigheter och andra. Det kan sägas att inlandsbaneprojektet är det mest lyckosamma turistprojektet på senare tid i Sverige. Varför skall ni stycka upp det genom att lägga ned persontrafiken på sträckan Kristinehamn—Lesjöfors? Överslagsberäkningar visar att projektet i sin linda har ökat omsättningen i servicenäringar runt inlandsbanan med 15 milj.kr. i fjol. För 1985 och 1986 gäller att också satsningar på utlandet kommer att göras. Detta stryper ni nu. Med stor säkerhet skulle ytterligare ett antal helårsjobb kunna skapas, om dessa satsningar gjordes på kontinenten. Det skulle skapa fler jobb än de 50 som blev följden av första årets satsningar. Vi spottar inte fram 50 helårsjobb i inlandet. I detta läge väljer socialdemokrater och moderater i förening att lägga ned persontrafiken på bandelen Kristinehamn-Lesjöfors. Ändå utgör Kristinehamn den mest naturliga startpunkten för turister på inlandsbanan som kommer från kontinenten. Man kan inte med bästa vilja i världen påstå att utskottsmajoriteten i denna fråga på något sätt präglas av offensivt tänkande och framtidstro. Vi i vpk vill se inlandsbanan som en riksangelägenhet. Vi är beredda till en offensiv satsning på hela inlandsbanan. Denna klara politiska målsättning och dess konkreta mål består bl.a. i en rullande plan där vi efter förmåga restaurerar och bygger ut inlandsbanan så att den till slut skall bli en hel och sammanhängande bana. Vi är beredda till dessa utfästelser, eftersom vi anser att det är viktigt för ett politiskt parti att verka för människors möjligheter att realisera sina framtidsidéer inom olika näringar utmed inlandsbanan. Vi vill ge dem lugn och ro i deras arbete för en regional utveckling utmed inlandsbanan. Vi vill ge dem den bas i infrastrukturen som ett transportsystem innebär. I tider då allt fler människor inser vikten av att minska ett samhälles sårbarhet vill vi i vpk fästa uppmärksamheten på den stora betydelse som ett väl fungerande transportsystem har. I tider då allt fler människor inser vikten av att kämpa för en bra miljö och för att minska utsläppen av bilavgaser och andra föroreningar, i syfte att bl.a. förhindra försurningsskador på vår skog, vill vi i vpk peka på det miljövänliga kommunikationsmedel som tåg utgör. Allt talar för att inlandsbanan skall bestå och byggas ut. Fru talman! Jag kan inte förstå de problem som har gjorts gällande av socialdemokratiska företrädare i debatten — jag skall inte nämna några namn eftersom de har lämnat kammaren — när det gäller att belägga bandelen Lesjöfors-Mora med räls för ett så tekniskt utvecklat land som Sverige. Vi vet ju att denna sträcka i en kristid kommer att beläggas med räls — det är ingen hemlighet. Är det så mycket svårare att göra det i lugnare tider? Jag förstår inte logiken i detta resonemang. Fru talman! Ett principiellt resonemang om järnvägen som en riksangelägenhet gäller alltså och har sin grund i ett flertal faktorer. Även för bandelarna Ställdalen-Kil och Arvika-Mellerud, som jag också har motionerat om, gäller naturligtvis miljöaspekter, näringsmöjligheter, sårbarhetsaspekter, framtidstro och ett handfast politiskt hanterande utifrån mänskliga och ekologiska behov. Här hjälper det inte, Elvy Nilsson, att hoppas och tro till intet förpliktigande att vägen skall bli bättre mellan Arvika och Årjäng. Mot bakgrund av ett sådant principiellt resonemang vill vi från vpk:s sida att även de bandelar som jag senast nämnde skall överföras till riksnätet och räddas.

Om de nu utgör en så liten del av bannätet kan det inte vara något oöverstigligt problem att satsa på dem och därigenom göra miljövinster och vinster i form av ett mångfasetterat fungerande transportsystem. Regionalpolitiken fungerar inte annars. Jag yrkar bifall till de reservationer till betänkandet där Sven Henricssons namn finns med. Fru talman! Jag är övertygad om att frågorna kring inlandsbanan, bandelarna Kil-Ställdalen och Arvika-Mellerud kommer att vara centrala frågor i Värmland under den valrörelse vi nu går in i och under en lång tid framöver, Fru talman! Som tur är ger inte folk upp så lätt som majoriteten i riksdagens trafikutskott.

Fru talman! Så har vi tyvärr kommit till slutet på en epok i den dalsländska transporthistorien. Regeringen fattade i våras beslut om nedläggning av persontrafiken på Dal Västra Värmlands järnväg. Vi som arbetat för persontrafikens bevarande har väl egentligen ännu inte tappat modet. Vi kommer att fortsätta tills sista tåget har gått. Jag har under två års tid tagit upp Dal Västra Värmlands järnvägs framtid här i riksdagen, men tyvärr har jag talat för döva öron. Kommunerna utefter banan har uppvaktat kommunikationsministern liksom länsstyrelsen i Älvsborgs län. Men ingenting har hjälpt. I trafikutskottets betänkande 22 kan vi läsa på s. 56: ”Det utmärkande för banorna i denna kategori är att trafiken är begränsad och att den lokala/regionala karaktären är klart uttalad. Omläggningarna till busstrafik har visat sig såväl samhällsekonomiskt som trafiktekniskt motiverade.” Denna skrivning stämmer inte till alla delar in på Dal Västra Värmlands järnväg och delen Mellerud-Bengtsfors. Kommunerna var beredda att ställa upp med sin del av kostnaden. De gjorde den bedömningen att en fortsatt persontrafik på järnväg var den bästa lösningen för regionen. Däremot var länshuvudmannen för sin del inte beredd att ta över ansvaret för järnvägstrafiken, och därför föll detta alternativ. Det generösa bussbidraget underlättade troligen deras ställningstagande. Länsstyrelsen och länshuvudmannen har därefter gjort den bedömningen att bandelen Mellerud-Bengtsfors bör överföras till riksnätet. Dels är andelen långväga resande över 50 96, dels är tågresp. bussalternativet i stort sett likvärdiga ur samhällskostnadssynpunkt. Vi kan konstatera att det fordras mycket stora väginvesteringar, på 30 milj.kr. för Dalslandsdelen, som ersättning. Av erfarenhet vet vi att vägförbättringarna kommer flera år efter en eventuell nedläggning. Vissa orter utefter banan kommer att få en mycket försämrad kollektivtrafik, bl.a. betydligt längre restider. Således kommer regionen att naggas i kanten vad beträffar trafikutbudet, vilket är negativt för regionalpolitiken. Vikande sysselsättning, befolkningsminskning och successivt minskat underlag för offentlig och privat service har under många år varit ett stort problem i regionen. Enligt min bedömning har järnvägen spelat en stor roll vid de industrilokaliseringar som skett. En järnvägsförbindelse med både personoch godstrafik har utan tvivel ett stort värde vid nyetableringar. Utan järnvägen hade förmodligen situationen i dag varit ännu dystrare. Bandelen passerar genom DANO-området, som i den fysiska riksplanen anges som ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Det är självfallet av helt avgörande betydelse att de turistanläggningar som finns lätt kan nås med bekväma kollektiva transportmedel. Eftersom järnväg i detta avseende är säkrare än landsväg, är det angeläget att persontrafiken finns kvar på denna bansträcka. Vid tidigare debatter i kammaren har man talat om att länshuvudmannen skulle pröva att ta över ansvaret för banan. I dag vet vi att så inte kommer att ske. För att persontrafiken skall kunna leva vidare måste nu centerreservationen 28 bifallas, där det föreslås att Dal Västra Värmlands järnväg överförs till riksnätet. Fru talman! Jag yrkar slutligen bifall till reservation 28.

Fru talman! Järnvägsförbindelserna är viktiga för många delar av vårt land. Intresset för denna debatt ger ett osvikligt besked om den saken. Den ger ett besked om den vikt man — med rätta — tillmäter dessa frågor ute i bygderna. Det län jag kommer ifrån, Södermanlands län, utgör härvid inget undantag. Möjligen kan man säga att bilden för Sörmlands del är något mer sammansatt än vad den är för andra län. Genom att två av stambanorna genomkorsar länets södra del kan denna sägas vara väl försedd med järnvägstrafik i öst-västlig riktning. Problemen har under senare år i denna del närmast härrört ur SJ:s fullt legitima och förståeliga strävan att snabba upp förbindelserna mellan orter på långa avstånd. Denna strävan har resulterat i indragningar av tågstopp som tidvis har varit ganska allvarliga för en väl fungerande närtrafik med storstadsregionen. Till en del har justeringar gjorts i tidtabellerna tillbaka till tidigare förhållanden, så att situationen kan i dag sägas vara acceptabel. Ett undantag utgör Vingåker som hamnat mer eller mindre utanför järnvägskartan. Här behövs omedelbara förbättringar. För länets norra del — främst Eskilstunaoch Strängnäsområdet — är situationen en helt annan. Vi har hört talas om Värmlandsproblemen, och vi har hört talas om krisen i Bergslagen. Vi kommer också att få höra något ytterligare om dem när Roland Sundgren och Hugo Bergdahl kommer upp i talarstolen. I det sammanhanget kan det finnas skäl att erinra om att även Eskilstunaregionen faktiskt har upplevt en liknande krissituation och lider svårt av denna även i dag. Denna kris har naturligtvis inte varit att hänföra till bergshanteringens område. Däremot har den så att säga drabbat senare delar av denna hantering, nämligen stålindustrin och verkstadsindustrin. Jag skall inte gå djupare in på verkningarna för Eskilstunaregionens del, utan jag nöjer mig med att konstatera att dessa varit mycket betydande och mycket negativa för främst områdena kring Eskilstuna. Till att dessa verkningar har blivit så betydande har de totalt undermåliga järnvägsförbindelserna från Eskilstuna — främst till storstadsområdet, men även åt andra håll — verksamt bidragit. Egentligen är det svårt att bli trodd när man beskriver järnvägstrafiken Eskilstuna-Stockholm. För en tid sedan skulle jag, fru talman, tala vid ett möte i Eskilstuna. Mötet började kl. 19.00. Att ta sig dit erbjöd inga problem, men att ta sig därifrån efter ett normalt kvällsmöte visade sig vara omöjligt, om man ville åka därifrån samma dag med tåg. Ville jag åka tillbaka till Stockholm, fick jag ge mig av ungefär en halvtimme efter det att mötet hade börjat. Det tyckte mötesarrangörerna var något tidigt. Efter ett visst letande hittade vi en förbindelse norr om Mälaren — via Västerås. Begagnade jag denna kunde jag stanna närmare en och en halv timme på mötet. I gengäld fick jag räkna med en restid till Stockholm på närmare tre timmar. Jag kunde vara tillbaka i Stockholm strax före midnatt. Jag säger kunde, därför att alla förstår nog att det blev bilen denna kväll. Det har också sedan många, många år tillbaka blivit bilen för dem som har pendlat till Stockholmsområdet från Eskilstuna-Strängnäs och Mariefred. Någon tidig morgonförbindelse har det inte funnits, finns inte i dag, och kommer uppenbarligen inte att finnas under överskådlig tid — om man får döma av vad som sker beträffande järnvägstrafiken i området. Jag vill därför gärna ställa en fråga till trafikutskottets talesman här i dag, om det nu är någon närvarande: Finns det någon jämförbar ort i Mellansverige, som har så usla järnvägsförbindelser med Storstockholm som Eskilstuna? Eftersom jag Av hemställan i det betänkande som vi nu debatterar framgår att trafikutskottet lämnar utan åtgärd alla de förslag som framförts i olika motioner om förbättringar av den trafik som jag nyss har redogjort för. Det hjälper då föga att man har en allmänt vänlig skrivning — dock till intet förpliktigande — i betänkandet för övrigt. Det gäller faktiskt att få till stånd omedelbara förbättringar i trafikutbudet, vilket kan ske med relativt små medel. Fru talman! Riksdagens uppgift är att bl.a. skapa sådana förhållanden på kommunikationsområdet att skilda delar av vårt land kan utvecklas på ett naturligt och riktigt sätt. Något undantag från denna princip kan givetvis inte göras för norra delen av Södermanland. Jag yrkar därför bifall till motion 1057. I denna har jag grovt skisserat en lösning till de problem som jag har tagit upp i detta anförande. Bl. a. bör, enligt min mening, en ny bansträckning komma till utförande mellan Strängnäs och Eskilstuna, så att Strängnäs hamnar på den svenska järnvägskartan. Detta bör i likhet med motionens yrkande ges regeringen till känna.

Fru talman! Ett järnvägsspår och ett tåg pryder omslaget på det här betänkandet från trafikutskottet. Man måste beklaga att inte utskottsmajoriteten har fullföljt tanken: att vi bör ha tåg som trafikerar våra järnvägsspår fullt ut. Nu är det i stället så, att inga tåg alls skall gå på en del spår. På en del linjer försvinner persontrafiken, och det blir något av ett mellanting mellan industrispår och godsspår. Nu kan det ju anföras som försvar för en sådan avrustningspolitik att det inte är ekonomiskt möjligt att behålla trafiken på de bandelar som är aktuella för inskränkningar i trafiken eller för nedläggningar. Men vad man måste reagera mot är de beräkningar och bedömningar som görs när en bana prövas. Jag vill påstå att de s.k. bedömningar som görs är mycket ytliga till sin karaktär. Enligt min mening är utgångspunkten för bedömningarna inte riktiga. Riksdagen fattade under våren 1983 ett trafikpolitiskt beslut som måste betecknas som mycket olyckligt. Då beslöts att de lokaltrafikbolag som övertog ansvaret på vissa linjer skulle erhålla statsbidrag under en tidsbestämd period. Statsbidraget skulle erhållas endast under förutsättning att trafiken sköttes med bussar. Följderna av detta beslut kommer att bli negativa. Först och främst innebär det här på sikt att ytterligare ett ansvarsområde för kollektiv service i de folkglesa områdena överförs från staten till regionala organ. Med all säkerhet kommer också kostnadsansvaret att utlokaliseras då den tidsbestämda statsbidragsperioden löper ut. Då kommer de här område nas kollektivtrafik att försämras ännu mer. En sådan hotad bandel är järnvägslinjen Jörn-Arvidsjaur. Efter den linjen bor en person som låtit tala om sig i frågan om järnvägsnedläggningar — jag tänker på Sara Lidman. Hon har i en artikel i Expressen på ett träffande sätt beskrivit hur berörda myndigheter agerar när s.k. bedömningar eller prövningar sker av en järnvägslinje. Ur den artikeln vill jag citera följande. ”Som boende utmed den nedläggningshotade tvärbanan Jörn-Arvidsjaur har jag fått ta del av Transportrådets förslag till regeringen.

Man utgår ifrån att personbefordran måste bort från denna bana, och utifrån detta får de två länsmyndigheterna direktiv. Men trots att transportrådet drog in personbefordran redan i frågan så svarade båda länsstyrelserna att denna bandel i stället borde ingå i riksnätet. Man sade också att transportrådets uppgifter delvis inte var korrekta och att både ekonomiska och sociala skäl talade för järnvägen som överlägset alternativ till den föreslagna övergången till landsvägstrafik. Nu skall den här bandelen prövas om några år i samband med bandelen Gällivare-Arvidsjaur-Storuman. Från vårt partis sida har vi den bestämda uppfattningen att inlandsbanan med dess tvärbanor samt norra stambanan är ett sammantaget kommunikationssystem, som måste bibehållas i sin helhet. Jag vill också med några ord beröra en motion av mig själv som behandlas i detta betänkande. Det gäller motion 1049 och järnvägssträckan Bastuträsk— Skelleftehamn. Skellefteområdet är ett industriellt centrum i Västerbotten. Där finns många industrier som är beroende av kapacitet av tunga transporter. Här behöver bara nämnas Rönnskärsverken. Med tanke på bandelens betydelse för transporter till och från berörda industrier är en elektrifiering av banan mycket angelägen. En elektrifiering av denna bana skulle innebära en förbättring av trafikmiljön och medföra energipolitiska vinster och dessutom bli ett välkommet arbetsprojekt som är ekonomiskt motiverat. Jag vill här nämna att redan på 1950-talet var det aktuellt att elektrifiera denna bana, men av någon anledning blev det inte av. Jag har i motionen sagt att regeringen noggrant bör pröva möjligheterna att igångsätta arbetet för en elektrifiering av denna bana. Inte minst bör prövas möjligheten att genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder starta detta projekt. Fru talman! Jag tänkte också säga några ord om bandelen Forsmo-Hoting. När Forsmo-Hoting-banan rustades upp för timmertransporter, var förväntningarna stora om att tågtransport av virke skulle ersätta timmerflottningen längs hela sträckan. I praktiken sker emellertid tågtransport bara från Hotings terminal. Virke som avverkas nedanför Backe-Junsele-området fraktas nu med lastbil, vilket innebär en överbelastning av vägnätet från Tågsjöberg mot kusten, ett förhållande som man är väl medveten om på vägverket i Härnösand. Det är under alla förhållanden angeläget att avlasta tunga timmertransporter från vägarna där så är möjligt. Genom att bygga en timmerterminal i Tågsjöberg skulle man kunna göra stora besparingar på vägunderhållet i och med att tunga transporter fördes över till järnvägen. Den 60-miljonersinvestering som upprustningen av Forsmo-Hoting-banan innebär skulle då på ett bättre sätt förränta sig. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till de reservationer till betänkandet som vår ledamot i utskottet har undertecknat. Jag vill slutligen uttrycka en förhoppning om att bilden av tåget och spåret på omslaget till betänkandet skall gälla alla linjer. Vi kommer även i fortsättningen att slåss för att utskottsmajoriteten inte skall få möjlighet att plocka bort flera tåg från våra järnvägar.

Fru talman! I dagens järnvägsdebatt har jag kunnat notera en ljusglimt. Ett positivt inslag har varit regeringens förslag i propositionen att nu fastställa att vissa bandelar skall tillföras riksnätet. För min del har just bandelen Storuman-Hällnäs varit aktuell att motionera om under ett antal år. Genom mångas medvetna strävan att motarbeta beslutet om nedläggning av denna järnvägsförbindelse har vi nu fått bekräftat att det var möjligt att påverka detta beslut. Inte minst har centerpartiet i olika organ bedrivit ett målmedvetet arbete för att bibehålla denna bandel mot socialdemokraternas och moderaternas vilja. I olika sammanhang påminns vi politiker om den stora betydelse som goda kommunikationer har när det gäller att positivt kunna utveckla näringslivet på olika orter. Just i de inlandskommuner som i dag gränsar till inlandsbanan har genom åren aktivt visats på dessa förhållanden. En ny näring, som nu håller på att accepteras som en verklig källa för fasta arbetstillfällen och utvecklingsmöjligheter, har just turism och rekreation blivit. Tack vare tidningen Land i samarbete med olika representanter för kommunerna lyckades den negativa trenden för inlandsbanan brytas under fjolårets sommarsäsong. Jag kan intyga att servicenäringen i kommunerna såg med stor tillfredsställelse på den stora mängd människor som tillfördes orterna genom detta initiativ. Det borde ha varit en tankeställare för dem som starkast drev nedläggningsbeslutet för några år sedan. Genom aktiva positiva insatser kan alltså en utveckling vändas. Varför dessa järnvägsförbindelser bör finnas kvar har nämnts i ett flertal av de motioner som behandlas i dagens betänkande. Det gäller som jag nämnde turismen. Det gäller skogsprodukters utveckling och export. Det gäller beredskapen och det gäller framför allt den förbindelse med omvärlden som kommuninvånarna behöver. Varje nedläggning av vad slag det vara månde skapar en negativ känsla, som i sig är oroande. Det är en av krafterna bakom den kamp som förs för att behålla även järnvägstrafik. I dag är linjen Storuman-Hällnäs tryggad för fortsatt drift. Naturligtvis måste vi även fortsättningsvis bevaka att tidtabellerna passar resandeströmmen på rätt sätt och att förbindelse med fjärrtrafik alltid finns. När det gäller sträckan Jörn-Arvidsjaur har vi tyvärr inte nått samma goda resultat. Det är att beklaga att inte SJ försöker utnyttja de möjligheter som finns att ge banan viss lönsamhet genom att låta de militärer som gör sin värnplikt i Arvidsjaur även åka tåg därifrån och inte buss fram till Jörn. Är SJ:s handlingsmönster månne ett led i försöken att på förhand bestämma att linjen skall bort? Jag kan bara lova att vi i centerpartiet även fortsättningsvis kommer att bevaka denna järnvägslinje. Skälen är i detta fall desamma som jag tidigare anförde. Och jag anser att de skälen räcker gott och väl för att se positivt på lokalbefolkningens krav som även gynnar hela regionen. Det som skett i fråga om inlandsbanan bevisar ju att det går att göra positiva saker, om bara viljan finns. Med detta vill jag, fru talman, yrka bifall till reservation 24 — en centerreservation — vid trafikutskottets betänkande nr 22.